Herr talman! Först och främst har jag inte uttalat mig om att svaret kom i dag. Jag har inte anklagat vare sig justitieministern eller någon inom departementet, ty jag vet inte vem som är ansvarig för att svaret kommit just i dag, men jag har ingenting att invända däremot. Frågan ställdes den 17 mars, och det är helt all right att svaret kommer i dag.

Det är heller inte ur vägen att man här talar om denna fråga även om justitieministern nu givit ett löfte. Jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse över att han i sitt inlägg ytterligare poängterade att ett förslag skulle komma till 1968 års riksdag. Den omständigheten att vi fått ett sådant löfte kan dock inte medföra att vi i år skall sakna möjlighet att säga något i denna fråga. Känner justitieministern sig besvärad över att jag talar om att denna fråga dock funnits i Kanslihuset sedan 1959, utan att vi 1967 de facto ännu fått oss något förslag förelagt? Därmed är inte sagt att jag är omedveten om den komplicitet som finns i denna fråga. Jag tror tvärtom att vi just har att tänka på de olika enskilda människorna. Det är dem det ytterst gäller och inte skilda kommittéer eller uttalanden eller det nordiska samarbetet. Men att för dessa människor tala om att vi här har en fråga som är 8 år gammal men beträffande vilken ännu ingenting har hänt är kanske inte alltid så angenämt. Jag förmodar att justitieministern någon gång personligen har kommit i kontakt med de enskilda människorna. Att frågorna är komplicerade har väl visats av den diskussion som har förts i anslutning till en del sådana mål som varit särskilt föremål för allmänt intresse. Men 8 år är dock en ganska rundligt tilltagen tid. Jag vill ännu en gång erinra om att Ööverensstämmelse rådde på tjänstemannaplanet i det nordiska sammanhanget redan 1964, ty jag förmodar att de uppgifter som lämnats därom är riktiga. Därtill kommer att de svenska remissinstanserna var mycket positiva och, såvitt jag vet, inte på någon avgörande punkt kritiskt inställda vid remissbehandlingen 1959. Slutligen vill jag säga att jag bad justitieministern om en redovisning av skälen till att det har dröjt så här länge. Att det skall vara ett nordiskt samarbete kan, efter vad jag kan förstå, vara en förklaring. Men det är icke en förklaring till att man här i riksdagen inte skulle få tillfälle att diskutera en för de enskilda människorna — de skadelidande — så väsentlig fråga.
Herr talman! Jag skall inte mera tala skadestånd. Jag skall bara tala almanacka. Interpellationen framställdes, som vi hörde, i mars. Jag hade förbjudit mina medarbetare att över huvud taget syssla med interpellationer före propositionstidens utgång med hänsyn till den försening som rådde i departementet på grund av arbetskonflikterna förra året. Men omedelbart efter påskhelgen tog jag kontakt med samtliga interpellanter för att försöka få interpellationerna besvarade senast andra veckan i april. Det visade sig att någon interpellant som har yttrat sig här i dag inte kunde ta svaret då, varför vi kom överens om att ta svaret tisdagen den 9 maj. Den dagen hade andra kammaren inte en enda interpellation på sin föredragningslista. Klockan halv 3 måndagen den 8 maj får jag meddelande om att interpellanten inte kunde ta svaret på tisdagen utan först på torsdagen.

Herr talman! Kammaren måste finna det ganska ointressant att höra oss diskutera almanackan. Jag vill upprepa att jag inte har klandrat justitieministern för att svaret har lämnats i denna vecka, men det bör vara tillåtet att diskutera frågan. Även enskilda riksdagsledamöter kan faktiskt ha förhinder av olika slag. Vi hade inte överenskommit att svaret skulle lämnas den 9 maj utan överenskommelsen gällde den vecka som började den 9 maj. Jag kan nämna att ett annat statsråd, som är närvarande i kammaren nu, har bett mig ta emot ett svar i dag på en annan fråga. Det var icke möjligt för mig att göra det trots att jag är här i kammaren i dag. Statsrådet Odhnoff har nämligen kallat till ett sammanträde i den av inrikesministern berörda servicegruppen under tid när plenum pågår, och jag är intresserad av att vara med vid det sammanträdet för att bevaka igångsättningen av frågorna där. Sådana komplikationer — som i det av mig senast nämnda fallet alltså förorsakats av ett initiativ från regeringens sida — kan göra det omöjligt för en enskild riksdagsman att ta emot ett svar just den dag då ett statsråd önskar lämna det.
Herr talman! Herr Bengtson i Solna har frågat mig dels om jag vill medverka till en undersökning av vad trafikköerna i förslagsvis Storstockholm betyder i kostnad för den enskilde och samhället, dels om jag observerat att framkomligheten inom storstadstrafiken är begränsad och, om så är fallet, vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka densamma, dels om jag vill medverka till att uppgörelsen om Storstockholms tunnelbaneutbyggnad kan förverkligas. Vidare har herr Ullsten frågat mig om jag vill lämna kammaren en redo görelse för regeringens syn på samordningen av bostadsbyggandet och kommunikationsförsörjningen inom Storstockholm. Frågorna är av den art att de lämpligen bör besvaras i ett sammanhang. Beträffande herr Ullstens önskemål om en redogörelse för regeringens syn på samordningen av bostadsbyggandet och kommunikationsförsörjningen inom Storstockholm vill jag framhålla att denna samordning i hög grad sammanhänger med stadsbyggandet. I allmänhet är samordningen enligt min uppfattning god. Staten har aktivt deltagit i denna fråga, bl.a. genom att utse en statlig förhandlingsoch utredningsman för den kollektiva närtrafikens ordnande i storstockholmsområdet. Förhandlingsmannens arbete resulterade i den principöverenskommelse som i slutet av år 1964 träffades mellan företrädare för Stockholms stad och Stockholms läns landstingskommun om samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet i Storstockholm. Genom samordningen av trafikinvesteringarna skapas ökade förutsättningar för att även på längre sikt planera för regionens fortsatta utbyggnad och utveckling i övrigt. På grundval av förhandlingsöverenskommelsen lade regeringen under år 1965 fram förslag om statsbidrag till byggande av tunnelbana. Genom att tunnelbaneanläggningar gjorts bidragsberättigade på i princip samma villkor som gäller för vägar och gator ökar möjligheterna att inom regionen erhålla en fullgod trafikservice till lägsta samhällsekonomiska kostnad. I detta sammanhang vill jag även nämna de stora åtaganden som enligt överenskommelsen SJ gör beträffande investeringar för storstockholmstrafiken. Frågan om kostnaderna för den enskilde och samhället på grund av trafikköer tillhör problematiken kring lönsamhetsberäkningar för = vägföretag. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen har under de båda senaste budgetåren fått särskilda medel för att utföra vissa statistiska och ekonomiska undersökningar rörande prioritering av vägprojekt. Vägkostnadsutredningen skall enligt sina direktiv bl.a. undersöka vägtrafikens kostnader inom olika regioner i landet och därvid ägna särskild uppmärksamhet åt trafikproblemen i de större städerna. I de riktlinjer för upprättande av fördelningsoch flerårsplaner för perioden 1967—1971, som Kungl. Maj:t utfärdade i början av år 1966, angavs bl.a. att man vid prioriteringen av projekt som kom i fråga för intagande i flerårsplan borde eftersträva att tillgodose näringslivets behov av tillfredsställande transportmöjligheter. Även behoven av kapacitetsstarka trafikleder inom och mellan tätortsregionerna skulle beaktas. Av gatubyggnadsprojekten borde i första hand medtas sådana som utgör viktiga infartsoch genomfartsleder. Vidare framhölls i riktlinjerna att prioriteringen av de skilda objekten i flerårsplanerna i princip borde ske med utgångspunkt från objektens lönsamhet. Med anledning av herr Bengtsons fråga om jag observerat att framkomligheten inom storstadstrafiken är begränsad vill jag svara att jag självfallet gjort detta bl.a. därför att jag varje dag åker i stockholmstrafiken. Därutöver vill jag framhålla att de principer som legat till grund för upprättandet av nu gällande fördelningsoch flerårsplaner innebär att de olika objekten i planerna tagits med efter en angelägenhetsgradering. I planerna ingår flera större företag som syftar till att öka kapaciteten på infartsoch genomfartslederna i Stockholm. Av sådana särskilt angelägna projekt kan jag nämna utbyggnad av Södertäljevägen, Nynäsvägen. Norrtäljevägen, Uppsalavägen och Enköpingsvägen till motorvägsstandard. Bland övriga företag i planerna kan framhållas Lidingöbron, Huddingevägen För att underlätta rationella avvägningar vid utbyggnad av trafikapparaten har staten öppnat möjligheter för kommunerna att få statsbidrag till byggande av tunnelbana. Genom de stora fördelar från bl.a. kapacitetssynpunkt som en tunnelbana erbjuder jämfört med en yttrafikled får kommunerna ett större utbyte av de medel staten ställer till förfogande än som skulle blivit fallet vid byggande av enbart vägar och gator. Eftersom projekt avseende byggande av tunnelbana skall prioriteras tillsammans med vägoch gatubyggnadsprojekt kommer angelägenhetsgraden att bli avgörande för inplaceringen i fördelningsoch flerårsplaner. De överväganden som skett i samband med upprättande av fördelningsplanen för perioden 1967—1971 har resulterat i att Stockholms stad jämte angränsande städer i länet i planen tilldelats cirka 450 milj.kr. av de 1350 milj.kr. som planen sammanlagt omfattar. Härtill kommer 80 milj.kr. till kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor för tunnelbanebyggen. Detta innebär att städerna istorstockholmsområdet fått cirka 40 procent av den beräknade totala medelstilldelningen i fördelningsplanen för nämnda period. I flerårsplanerna för perioden 1967— 1971 ingår vägföretag inom storstockholmsområdet för sammanlagt cirka 350 milj.kr. jämte tunnelbaneföretag för 85 milj.kr. I sin interpellation ställer herr Bengtson även frågan om jag vill medverka till att uppgörelsen om Storstockholms tunnelbaneutbyggnad kan förverkligas. Självfallet vill jag medverka till detta. I riktlinjerna för upprättande av fördelningsoch flerårsplaner för perioden 1967—1971 har det klart kommit till uttryck, att tunnelbaneprojekt skall prioriteras tillsammans med vägoch gatubyggnadsprojekt. I detta sammanhang vill jag erinra om att statsbidrag till byggande av tunnelbana förutsätter att sökanden lämnar in dels anläggningsplan för företaget till vägoch vattenbyggnadsstyrelsen för prövning, dels de beslut om koncession och tillstånd till expropriation som fordras för att företaget skall komma till stånd. Enligt vad jag erfarit har de första anläggningsplanerna relativt nyligen kommit in till styrelsen. För att komplettera bilden av de statliga insatserna för storstockholmstrafiken vill jag nämna att SJ:s investeringar för förortstrafiken fram t.o.m. år 1975 beräknas uppgå till sammanlagt cirka 400 milj.kr. i 1964 års prisnivå. SJ:s investeringar för Storstockholms lokaltrafik beräknas för innevarande budgetår till 51 milj.kr. För nästa budgetår har jag i årets statsverksproposition räknat med en medelsförbrukning av 94 milj.kr. för SJ:s åtaganden för denna trafik. Regeringen har sålunda i hög grad verkat för en samordnad lösning av trafikfrågorna inom storstockholmsområdet. Jag är beredd att i enlighet med riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken fortsätta att verka för rationella och samordnande lösningar av trafikproblemen.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

Jag ställde denna fråga mot bakgrunden av en mycket kritisk situation för storstockholmsområdet, en situation som man hamnat i på grund av den fördelningsplan för trafikbyggandet under den närmaste femårsperioden som framlagts. Detta innebär nämligen att man mycket allvarligt äventyrar möjligheterna att genomföra den s.k. Hörjelöverenskommelsen från år 1964. Den saken berör kommunikationsministern inte med ett enda ord. Vi får veta att överenskommelsen ingicks under ledning av en av staten utsedd ordförande. Det visste vi förut. Intressantare hade varit att få höra hur kommunikationsministern ser på det förhållandet att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen efter direktiv från regeringen lagt fram en investeringsplan, som de facto sätter denna överenskommelse mer eller mindre ur spel, trots att staten är en av parterna. Kommunikationsministern säger vidare i sitt svar att rätten att få statsbidrag till tunnelbanor har ökat möjligheterna att ordna en fullgod trafikservice till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Det är alldeles riktigt, och det har också varit motivet bakom det länge framförda och länge avvisade kravet på statsbidrag till tunnelbanebyggandet. Men den intressanta frågeställningen för dagen är: Om tunnelbanebyggandet inom storstockholmsområdet — framför allt den planerade järvabanan — skall ske i den takt som fördelningsplanen förutsätter, hur skall man då kunna få en samordning mellan bostadsbyggandet och trafikbyggandet som är samhällsekonomiskt försvarbar? På ledande kommunalpolitiskt håll i Stockholm är man enig om att detta är omöjligt. Antingen måste staden själv utan statsbidrag finansiera det som skiljer mellan vad fördelningsplanen tillåter och vad den s.k. Hörjelöverenskommelsen förutsätter, eller också måste man dra sig fram med mycket dyrbara provisoriska lösningar för trafikförsörjningen till Järvafältet, lösningar som inte är försvarbara från samhällsekonomisk synpunkt. Det är inte några små avvikelser det här är fråga om. Ifall tunnelbanan ut till Järvafältet i enlighet med 1964 års överenskommelse skall vara klar samtidigt som bostadsbyggandet — d. v. s. för norra delen av fältet år 1975 — krävs det statsbidragsberättigade investeringar motsvarande ungefär 253 miljoner kronor fram till år 1971, den tidpunkt då denna fördelningsplan slutar. Fördelningsplanen föreslår emellertid bara 80 miljoner kronor, d. v. s. inte mer än en tredjedel av denna summa. Storstockholmsregionens utbyggnad är i allra högsta grad beroende av en utbyggnad av kommunikationerna. Folkökningen är oerhört snabb — cirka 18 000 personer om året — och marktillgången i de centrala delarna mycket knapp. Skall man klara av ait bygga nya bostäder, blir det nödvändigt med en exploatering av områden som ligger allt längre ut. En utbyggnad av de kollektiva trafikmedlen, framför allt av tunnelbanan, måste ske samtidigt som detta bostadsbyggande; annars blir det en alldeles orimlig belastning på vägnätet och en mycket obekväm och dålig trafikservice. Den stora förtjänsten med Hörjelöverenskommelsen var att man försökte lösa detta problem och också lyckades. Den tunnelbanekapacitet som denna överenskommelse «förutsätter skulle möjliggöra minst 150 000 rumsenheter ute på Järvafältet och 80000 i Huddinge och Botkyrka fram till mitten av 1970-talet. Vägoch <vattenbyggnadsstyrelsen underströk också i sina petita förra året hur viktigt det var att kommunikationsleder och bostäder kunde byggas ut samtidigt. Utbyggnaden av dessa leder, säger styrelsen, måste betraktas som en integrerande och absolut nödvändig del i det samhällsbyggande som urbaniseringsprocessen framtvingar. Herr Palme instämde det året i vägoch vattenbyggnadsstyrelsens synpunkter och betonade att det var nödvändigt att bygga ut både trafikleder för den individuella trafiken och det kollektiva trafikväsendet. Nästa år tycks emellertid vägoch vat tenbyggnadsstyrelsens och kommunikationsdepartementets synpunkter skilja sig något från varandra. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen står fast vid sina synpunkter, men i departementschefsuttalandet detta år heter det inte längre att man bör satsa på både-och, utan på antingen—eller. Vill man öka vägoch gatubyggandet får man minska tunnelbanebyggandet. Jag tror inte att någon, som deltog i överläggningarna i samband med Hörjelöverenskommelsen, fick det intrycket att det var så man hade tänkt sig en fortsättning. När Hörjelöverenskommelsen ingicks var man nämligen på det klara med de stora samhällsekonomiska fördelarna av att bygga ut tunnelbanan. Nu, när Ööverenskommelsen skall realiseras, vill man inte längre ställa pengar till förfogande. Min fråga kvarstår alltså: Hur ser regeringen egentligen på samordningen mellan bostadsförsörjningen och trafikledsbyggandet inom storstockholmsområdet? Anser man att det går att ordna en samhällsekonomiskt försvarbar lösning inom ramen för den framlagda fördelningsplanen eller delar man de kommunala myndigheternas bedömning att ett väsentligt ökat trafikledsbyggande — framför allt när det gäller tunnelbanan — är nödvändigt, om det uppgjorda bostadsprogrammet skall kunna hållas? Jag utgår ifrån att man inom regeringen inte spekulerar i det tredje alternativet: ett minskat bostadsbyggande. I så fall blir det tyvärr korrekt att tala om Hörjelöverenskommelsen som en ny Järvabluff. Jag hoppas att herr Palme är beredd att genast avliva den misstanken och att det beskedet i så fall skall visa sig hållbarare än tidigare socialdemokratiska »Järvalöften».

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det svar jag erhållit. Såvitt jag kan se ger det en tydlig bild av det ekonomiska läget så som kommunikationsministern tecknar det, men det ger tyvärr inte stora förhoppningar om framtida förbättringar för trafikanterna i storstäderna. Som de ärade kammarledamöterna väl känner till föreligger det vid vissa tillfällen — och kanske särskilt nu i maj — risk för trafikkaos. Det är främst de långa köerna på infartsoch utfartslederna som är besvärande. Jag har i min interpellation ställt en fråga, om herr Palme vill medverka till att en undersökning göres om vad trafikköerna kostar den enskilde, näringslivet och samhället. Jag tror att en sådan utredning skulle vara av utomordentligt värde för att hyfsa den debatt som förs. Näringslivets kostnader för varudistributionen och transporterna över huvud taget, organiserandet av dem, personalkostnaderna i detta sammanhang är utomordentligt betungande. Man behöver bara tänka på de komplikationer det medför att tunga oljebilar från de stora oljetankarna skall tvärs igenom de centrala stadsdelarna här i Storstockholm och därvid förorsaka buller och luftföroreningar. Det är emellertid inte bara för näringslivet utan fastmer för den enskilde trafikanten — det gäller både bilisten och busstrafikanten — som det är utomordentligt svårt. I en ledare har en av våra större motortidningar sammanfattat hur man ser på detta med följande ord: »Hundratusentals timmar tillbringas nu av landets trafikanter i långa köer på väg till eller från arbetet. Det innebär bl.a. att fritiden inskränks, att miljontals liter bensin förbränns i onödan, att vår luft nedsmutsas mer än nödvändigt, att lastbilstransporter och därmed de flesta varor blir dyrare på grund av allt längre körtider. Situationen försämras för varje dag som går.» Det var som sagt ett citat ur en motortidning. Med anledning av min fråga till kommunikationsministern, om han vill medverka till att en sådan här undersökning och utredning kommer till stånd, har kommunikationsministern hänvisat till att det är fråga om lönsamhetsbedömningar i samband med trafikbyggandet. Jag tycker emellertid att det nog är att gå litet vid sidan av den verkliga frågeställningen. Vad jag har velat att man skall utreda är trängselkostnaderna, kostnaderna för trafikköerna i nuläget. Jag vet att det har gjorts åtskilliga sådana försök. Man har från Ingeniörsvetenskapsakademien lagt upp utredningslinjer för att fullfölja ett sådant försök. I England har man gjort en stor statlig utredning av dessa frågor och kommit fram till att kostnaderna där uppgick till 7 å 8 miljarder vid ett tillfälle. Det finns även annat grundmaterial som skulle kunna utnyttjas i en sådan här utredning, t.ex. resvaneundersökningen som är gjord här i Storstockholm. Det är alltså, herr talman, synnerligen önskvärt att man skulle kunna få fram siffror på detta för att få fram ett bättre underlag för anslagspolitiken, och jag tror att det kommer att bli nödvändigt. Man måste helt enkelt ha ett bättre rent sakligt underlag för anslagspolitiken. Jag har således inte fått svar på denna min fråga såsom jag ser den, men jag förmodar och hoppas att herr Palme kan ge ytterligare några synpunkter på frågan. Med anledning av min andra fråga säger herr Palme att han har observerat att framkomligheten inom storstadstrafiken är begränsad och att han varje dag åker i storstadstrafiken. Ja, för alla de människor som gör det, som sitter fast i biloch bussköer, skulle det väl ändå vara glädjande, om kommunikationsministern ville ange någon målsättning. De kanske har åkt i tio års tid och kommer att fortsätta att åka tio å femton år. Har herr Palme någon förbättring att ställa i utsikt, något gott budskap att lämna dem?

Han kommer då fram till att städerna i storstockholmsområdet, d.v.s. Stockholm och åtta städer runt omkring, tillsammans får cirka 40 procent av den beräknade totala medelstilldelningen enligt fördelningsplanen. Jag skall villigt erkänna att detta i och för sig är en hög siffra. Men man kan kanske inte godta den utan vidare, ty däri inräknas medlen för tunnelbanebyggandet.

Däremot har han uppehållit sig vid storleken av SJ:s investering, som jag betraktar som en ren förskottering av vad som sedan skall betalas av trafikanterna, dels i form av biljetter och dels i form av skatter. Siffran 40 procent kan faktiskt också ses i andra sammanhang. Av en ren tillfällighet kan det göras en jämförelse med vad exempelvis Stockholms stad fått i anslag under en femårsperiod i början av 1960-talet och de bilskattemedel som inbetalats i Stockholms stad. Här råkar det också röra sig om 40 procent. Jag skall inte göra några jämförelser med andra distrikt, men det finns distrikt som kan uppvisa helt andra siffror.

När det då visar sig, att av dessa beräknade anslagssummor har i fördelningsoch flerårsplaner endast upptagits 40 procent i form av statsbidrag, kan man se, att denna siffra återigen spökar. Som tidigare nämnts innebär detta utomordentligt stor risk för att utbyggnaden av tunnelbanorna, vilka måste anses vara själva kärnan i en storstads trafiksystem, avsevärt fördröjs. Vid diskussionerna med den statlige förhandlaren gick man dock med på en överenskommelse om en tidsplan. Detta hade inte varit nödvändigt men det gjordes, och det måste vi nu påminna om.

Herr talman! Till allt vad herr Bengtson i Solna sade vill jag till att börja med framhålla, att en undersökning om kökostnaderna har sitt värde. Men nu förhåller det sig så, att vi har anslagit medel till Väg och vatten för att göra undersökningar. Dessutom kan vägplaneutredningen och vägkostnadsutredningen göra undersökningar. Att sätta i gång en fjärde undersökning tror jag inte vore rationellt. Jag har i sak ingen annan uppfattning än herr Bengtson, men det får väl ändå vara någon måtta på antalet samtidigt pågående utredningar. Frågan om den allmänna framkomligheten i storstadstrafiken är ett ofantligt, gigantiskt problem i alla industriländer, och detta problem kan jag väl inte ta upp till utförlig behandling nu. En tröst kan man väl finna dels i den forcerade byggnation som pågår i alla storstäder och dels i att de stora genomfartslederna i städerna har prioriterats, senast i direktiven för utarbetande av flerårsplaner och fördelningsplaner. En tröst gav även herr Bengtson i Solna här i kammaren 1965 då han enligt protokollet sade: »Om vi säger att ett spår på tunnelbanan har lika stor kapacitet som 30 vägfiler för bilar, så förstår herr Persson i Heden» — det var han som då undervisades av herr Bengtson — »vad det gäller.» Man bör alltså använda även andra trafikmedel. Men detta är ett mycket stort problem, som vi i annat sammanhang kan ta upp till mer utförlig behandling.

Aldrig hade så mycket utrymme använts för att hjälpa så få på bekostnad av så många.» Detta är dels en vägbyggnadsfråga, dels en trafikregelsfråga och dels en kostnadsfördelningsfråga, där diskussionen gäller om gatan, såsom nu är fallet, skall ställas till förfogande för priset noll eller inte. Herr Bengtson får ursäkta att jag inte nu tar upp hela problematiken utan i stället håller mig till de mera handfasta tingen. När det gäller Hörjelöverenskommelsen har herr Bengtson fel när han säger att den innebar något sorts byte mellan tunnelbanebidrag och ersättning till SJ för att lokaltrafiken inte skulle gå med ett väldigt stort underskott. Enligt de informationer jag har fått förhåller det sig på det sättet, att SJ åtog sig stora investeringar inom regionen — 400 miljoner kronor fram till 1975. Trots SJ:s hårt pressade investeringsprogram har man bara i år ökat dessa bidrag till 1lokaltrafikinvesteringarna från 51 till 94 miljoner kronor. Men de investeringarna ville SJ inte ta på sig, om de inte kunde få en rimlig kostnadstäckning. Det var därför denna överenskommelse träffades. De siffror jag har nämnt beträffande SJ visar ju att staten gör sitt yttersta för att fullfölja sin del av över Så har vi frågan om tunnelbanan. Jag förmenar att vi till punkt och pricka följer Hörjelöverenskommelsen även där. Då stockholmarna i enighet själva skulle presentera vad man hade kommit överens om, sade man i tidningen Stockholm att »Statsbidraget till tunnelbanebyggena innebär givetvis inte att storstockholmsområdet skulle komma att favoriseras jämfört med andra delar av landet. Pengarna skall tas ur de bilskattemedel, som under alla förhållanden är avsedda för detta område». I propositionen sades det att detta bidrag får rymmas inom ramen för en eljest normal ökning.

Detta var alla parter 1 överenskommelsen fullständigt på det klara med. Det betyder att det inte skett något brott mot överenskommelsen; man nämnde klart vilka förutsättningarna för en ökning var. Hur stora skall tunnelbanebidragen bli? 80 miljoner kronor sade herr Ullsten. Han håller sig snävt till Stockholm. Räknar man med Stockholms län blir det enligt fördelningsplanen 165 miljoner kronor. Men detta är inte sakrosankt. Vill man prioritera på annat sätt i stockholmsområdet och bygga litet mindre vägar i stället, så visst får man göra det, om man tycker att det är rationellt att satsa mera på tunnelbanan. Det var ju en av överenskommelsens stora fördelar att den gav de lokala myndigheterna frihet att prioritera olika typer av objekt och att den inte stipulerade att man fick statsbidrag till vä gar men inte till tunnelbana. På den punkten föreligger det inte heller några oklarheter. Att lyfta herr Ullsten ur hans förvirrings mörker är litet besvärligare. Först och främst talade han om fördelningsplanen som en investeringsplan och upprepade det gång på gång. Det visar att han inte vet vad en fördelningsplan är. Det är ju just precis icke en investeringsplan utan en plan för prioritering mellan olika objekt, där man utgår ifrån en oförändrad anslagsnivå som en grundläggande princip. Man lägger ut den för fem år — efter tre år görs den om helt och hållet. De flesta år har det varit så att det har blivit mer pengar än planen förutsatt; anslagen har ökat, och då har man fått mer pengar att spela med. Dessutom har man haft ams-anslaget, som så att säga fötts in i fördelningsplanen, att spela med. Det är en total missuppfattning av hela metodiken att kalla det för en investeringsplan. Fördelningsplanen upptar alltså de objekt man har prioriterat mellan regioner och inom regioner. Är det herr Ullstens mening att Stockholm fått för litet i fördelningsplanen? Den är ju uttryck för en principiell fördelning mellan olika regioner. Under perioden 1964—1968 har i fördelningsplanen storstäderna fått 60—65 procent — Stockholm 28 procent, Göteborg 25 procent och Malmö 12—13 procent. Övriga 127 städer m.fl. i landet har fått dela på de övriga 35 procenten. Herr Ullsten talade om ledande kommunalmän. Av hans citat att döma var det väl snarare vilseledda kommunalmän han hade träffat. Men det finns väl ledande kommunalmän även i andra delar av landet — t.ex. de 127 andra väghållarna — som också vill ha ett ord med i laget. även de vill bygga ut sina städer och samhällen. Om denna fråga verkligen var brännande, hade det ju funnits rika möjligheter att här i riksdagen säga ifrån att Stockholm skall prioriteras framför andra orter. Men herr Ullsten var tyst under hela motionstiden, och han sade heller ingenting när frågorna om den relativa fördelningen behandlades iriksdagen. Då skall väl herr Ullsten inte efteråt klaga på mig! Det är lätt att sitta overksam när anslagsfrågorna behandlas, alltiså under den verkliga realbehandlingen, och att efteråt framställa en interpellation för att ge sken av att man i alla fall vill något. Om herr Ullsten hade velat vilja, inte bara velat vela — på vanligt folkpartistiskt manér — hade han haft rika möjligheter att ta upp frågor av detta slag vi behandlingen av väganslagen. Men den fördelning som då gjordes hade stöd av en så gott som enhällig riksdag. Varje gång som vi har skjutit fram storstadsregionernas behov litet grand — de behoven är stora och jag har sympatier för dem — så har riksdagen anslutit sig till vår linje. Och varenda gång har riksdagen, inklusive herr Ullstens parti, skärpt formuleringarna för att bevaka att Storstockholm inte fick ett enligt riksdagsmajoritetens mening «alltför stort anslag. Varför inte vända sig till riksdagen då och missionera där, herr Ullsten? En tredje möjlighet för herr Ullsten hade varit att förklara att anslagen är för små och att motionera om mera pengar. Men det väcktes ingen sådan motion. Under vägdebatten framställdes heller ingen begäran om mera pengar vare sig av herr Ullsten eller någon annan. Då var man väl ense om anslagsfördelningen. Och om man är ense om hur stor den ekonomiska ramen skall vara och hur fördelningen skall göras inom den ramen, så kan man ju inte i efterhand komma och klaga för att man fått för litet pengar och bara säga att tyvärr öppnade inte jag munnen då. Ur den synpunkten är det en viss fördel med att denna interpellation har besvarats först i efterhand. Sedan är jag litet ledsen över att herr Bengtson i Solna har kommit med i detta sammanhang, eftersom hans synpunkter ju delvis har varit av en annan halt. Jag delar nämligen uppfattningen att vi står inför så stora trafikproblem i storstadsregionerna, att vi måste ta krafttag för att komma till rätta med dem. Därför har vi också satsat så hårt på lokaltrafiken som vi gjort. Det var oerhört många angelägna ting inom SJ som vi måste ställa åt sidan. Det är också därför som vi har försökt vara med om en samordning, så gott detta låtit sig göra. Och det skall vi fortsätta med. Bland de prioriteringar vi angav i direktiven för utformningen av våra planer var bl.a. transporter av betydelse för produktionen inom näringslivet. Jag har i dag varit med på åkeriägarnas kongress, och herr Bengtson borde ha träffat de åkarna! De har kloka synpunkter på hur viktigt det är med vägarna på landsbygden för att de över huvud taget skall få fram sina transporter. Vi bör också prioritera allt som har med trafiksäkerheten att göra, ty därigenom kan vi rädda många människoliv. Vi prioriterar också de stora genomfartslederna inom och utom tätortsregionerna, som är kritiska trafikpunkter. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsens äskanden för vägarna är mycket betydande, och vi anslår så mycket pengar som rymmes inom den samhällsekonomiska ramen. En av dessa ledande — eller vilseledande — kommunalpolitiker i Stockholm började sedan kritisera regeringen och sade att regeringen av något slags partipolitiska skäl inte hade givit tillräckligt med pengar. Det var en fantastisk tanke, eftersom mina direktiv utfärdades i januari, åtta månader före valet. Jag fick ett intryck av att vi hade fått den nya regimen »Gnäll och skyll ifrån dig» här i Stockholms stad. Men sedan dess har tonfallen blivit lugnare. Det gäller nämligen ett problem av riksintresse, av lokalt och regionalt intresse. Det är genom ett förnuftigt resonemang om sakfrågorna som vi kan nå fram till lösningar.

Herr talman! Mitt bland alla sina hårda och sarkastiska ord erkänner kommunikationsministern att detta är ett gigantiskt problem. Det är väl inte heller meningen att försöka lösa det i en interpellationsdebatt. Vad som har aktualiserat hela denna frågeställning är herr Palmes direktiv, enligt vilka fördelningsplanerna under hela femårsperioden skall ligga fast vid samma belopp utan hänsyn till penningvärdets fall och utan andra hänsyn. Jag är den förste att beklaga att riksdagen inte i år höjde vägoch gatuanslagen för både landsbygd och städer. Jag hade i detta avseende väckt motioner som strängt taget var ganska finurligt uträknade för att finna en finansieringsform, och jag är bara ledsen att de inte fann nåd inför det mäktiga statsutskottet. Kammaren kanske förlåter mig att jag inte här yrkade att dessa motioner skulle vinna gehör. Det är alltså detta som har gjort människorna mer än nödvändigt oroliga här i Stockholm. Om vi räknar med att dessa fördelningsplaner är realistiska, så blir den tunnelbaneutbyggnad, som vi på basis av en överenskommelse hoppades på, kanske bortåt tio år försenad. En annan möjlighet är att vi med skattemedel skall betala vad som är statsbidragsberättigat. Jag tycker inte att den lösningen ens bör diskuteras. Herr Palme säger att det inte var något byte med avtalet med SJ och tunnelbaneavtalet. För allt i världen — byte låter kanske inte särskilt trevligt. Jag tycker för min del att det var ett rimligt sätt att ge och ta. Vi på den regionala sidan accepterade att betala SJ:s kostnader — sådant som kanske eljest skulle ha betalats av riksdagen i form av kollektivbiljetter. Dessa kostnader är rätt imponerande, och det är en motprestation som vi har gjort. Det är därför inte någon ensidig prioritering av Storstockholm när vi har fått möjligheter till statsbidrag för tunnelbanan — det vill jag med skärpa hävda. Vi har inte begärt — jag allra minst — någon prioritering. Jag har visat på siffror som inte innebär någon som helst prioritering, snarare tvärtom.

Herr talman! Herr Palme säger i sin replik att han utgår från att staten till punkt och pricka följer den överenskommelse som ingicks 1964, den s.k. Hörjeluppgörelsen. Den uppgörelsen byggde på att Stockholm skulle få 90 procent i statsbidrag för sitt tunnelbanebyggande. Det fanns också en klart utstakad tidsplan, som innebar att järvaområdet skulle vara färdigbyggt 1975. "Tunnelbanan skulle alltså byggas samtidigt, så att trafikförsörjning och bostadsförsörjning kunde synkroniseras. Om man nu skulle bygga enligt den fördelningsplan som jag hela tiden talat om — använde jag ordet »investeringsplan» råkade jag säga fel — och som framlagts av vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, skulle man inte vara klar 1975 utan möjligen 1985. Då finns det faktiskt anledning för både mig och de kommunala myndigheterna i Stockholm att fråga: Kan statsmakterna uppträda på det sättet och ändå hävda att de håller den 1964 ingångna överenskommelsen? Jag menar att man inte kan göra det. Nu säger statsrådet Palme att det ju inte är hans sak att ta ställning till hur Stockholm <använder sina pengar. Stockholm får göra som man vill — man får prioritera på egen hand. Det är emellertid inte så att Stockholm får prioritera på egen hand. Fördelningsplanen innebär bl.a. — så mycket har jag faktiskt läst på, herr Palme att det inte är de kommunala myndigheter na som bestämmer vilka projekt som skall få byggas och vilka som skall anstå till senare tidpunkt. Nej, det är staten som bestämmer det enligt denna fördelningsplan. Man har t.ex. bestämt att järvabanan skall skjutas på framtiden och detsamma med Essingeledens fortsättning norrut. Man har på en rad punkter gjort en annan prioritering än den som de kommunala myndigheterna från sina utgångspunkter funnit vara den effektivaste.

Fördelningsplanen innebär inte någon fastlåsning av anslagsramarna varje år under hela perioden, undervisar kommunikationsministern. Nej, jag har också uppfattat att den inte innebär någon fastlåsning av tidplanerna för all evighet. I så fall borde saken rimligen ha förelagts riksdagen, men det är ju inte fallet. Det gäller en plan, en rekommendation från staten för hur vägbyggandet skall gå till. Men denna rekommendation och de siffror som redovisats kan ju inte vara helt utan betydelse. Det måste finnas någon mening i dem — det måste innebära en rekommendation att i den och den takten skall man bygga under den period som fördelningsplanen avser. Annars skulle planen inte ha lagts fram. Är det på något annat sätt har inte bara jag missuppfattat denna fråga. Då har också vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, som protesterat mot de direktiv styrelsen fick för uppgörandet av planen, missuppfattat saken. Då har herr Palmes partikamrat i Stockholm Hjalmar Mehr, som också är ganska upprörd över läget, missuppfattat saken, liksom Stockholms stads nuvarande finansborgarråd Per-Olof Hanson. Men jag utgår från att någon sådan missuppfattning inte har gjorts, utan att fördelningsplanen innebär ett reellt hot mot kommunalförbundets möjligheter att bygga ut tunnelbanan enligt planerna och därmed också ett hot mot bostadsförsörjningen inom stockholmsområdet. Jag har inte tagit upp till diskussion det som herr Palme försökte göra sig lustig över och ville göra till ett stort nummer, nämligen fördelningen mellan Stockholms stad och landet i övrigt. Men visst kan vi diskutera även den saken. Då finner man att utfallet för investeringsperioden 1958—1967 visar att den då gällande vägplanens målsättning för landsbygdens del kunde upprätthållas till 90 procent men för städernas del endast till 70 procent. Dessutom måste man ha klart för sig att folkökningen varit väsentligt snabbare i städerna än vad vägplanen förutsatte. För storstockholmsområdets del utgick man från att det skulle bli en ökning på 125 000, men det blev i själva verket en ökning på 200 000. Ser man till hur bilskattemedlen fördelas med hänsyn till antalet fordon inom området, fick Stockholm 1964 per bil 500 kronor, Stockholms län 800 kronor och landet i övrigt 900 kronor. Jag har dock inte velat starta någon debatt om hur den fördelningen skall vara. Jag har ingen bestämd åsikt om detta. Dessutom löser man inte detta problem genom en annan fördelning, eftersom vägbyggandet är minst lika angeläget på andra håll i landet. Det kan bara lösas genom att man tar konsekvenserna av den vägpolitik som förs och prioriterar inom samhällsekonomin på sådant sätt att vägbyggandet i framtiden får större anslag än vad statsrådet Palme tycker är rimligt. jag eller någon annan i folkpartiet motionerade i januari i denna fråga och varför vi inte fick någon debatt i samband med att kommunikationshuvudtiteln diskuterades. Det senare kunde ha ordnats om herr Palme svarat på denna interpellation, som ju framställdes den 21 januari i samband med att vi behandlade väganslaget, för då hade vi fått en diskussion. Men det riksdagen då beslutade om var anslagen för 1967/ 68. Detta anslag var lägre än vad vägoch vattenbyggnadsstyrelsen föreslagit. Det var också lägre än vad Stockholms stad och en del kommuner ansåg att de behövde, men anslaget för det året har accepterats. Minskningen, för det rör sig faktiskt om en minskning eftersom anslaget är oförändrat trots penningvärdeförsämringen, är inte värre än att planeringen kan klaras utan oöverkomliga svårigheter. Men skillnaden mellan de verkliga behoven för vägbyggandet och vad som nu föreslås i vägplanen är inte så stor det första året; skillnaden blir större längre fram i perioden. 1968 71 är den 20 miljoner kronor. Dessutom ackumuleras givetvis en brist allteftersom åren går. Min väsentligaste invändning gällde möjligheterna att inom fördelningsplanens ram — jag utgår fortfarande från att det är någon mening med denna fördelningsplan och att den inte bara är en sifferlek — klara 1964 års trafiköverenskommelse mellan staden, staten och länen. Herr Palme löser givetvis inga som helst samhällsekonomiska problem genom att övervältra kostnaden, som utgör mellanskillnaden, på kommunalförbundet. Det är samma kapitalmarknad pengarna skall tas ifrån. ”Skillnaden blir att finansieringen blir osäker — det blir alltså en försämring. Man kommer inte att veta från fall till fall om planeringen kommer att leda till att projekten blir genomförda, så vida inte statsrådet förklarar sig beredd att medverka till att kommunalförbundet får låna de kanske 200 miljoner kronor som skulle behöva lånefinansieras för att klara denna överenskommelse. Det kan inte heller vara någon vettig samhällsekonomisk lösning att bygga bostäder på Järvafältet utan att bygga tunnelbana. Det är tvärtom ett otroligt slöseri med pengar. Man räknar med att bussförsörjning skall räcka för den södra delen av fältet, men i fråga om den norra delen är det mera problematiskt. De beräkningar som gjorts visar att om man bygger bostäder på Järvafältet utan att bygga tunnelbana, då behövs i rusningstid en buss var 20:e eller 30:e sekund, d.v.s, ungefär 140 bussar i timmen, och man skulle behöva anskaffa ungefär 400 nya bussar för att klara den delen av trafikförsörjningen. Detta kan knappast vara höjden av vettig samhällsekonomisk planering. Det var ju också just denna typ av oekonomiska trafiklösningar man ville undvika när man beslöt ge statsbidrag åt tunnelbanan.

Herr talman! Det må vara mig förlåtet om jag blandar mig i denna debatt, som i huvudsak gäller fördelningen av pengar mellan städerna. Från stockholmsregionens sida har det gjorts gällande, att man är dåligt tillgodosedd med kapital, om man ställer denna tilldelning i relation till övriga områden i landet. I den debatt som fördes här för några veckor sedan sade jag att man kan förstå Stockholms och stockholmsregionens problem. Därom råder ingen tvekan. Men finns det någon av stockholmarna som egentligen till fullo vill försöka förstå hur vägproblemen ligger till i landet i övrigt? Här talas om att man skulle ha haft en utredning om vad trängseln och besvärligheterna i trafiken kostar den enskilde och samhället. Man ifrågasätter om det verkligen upptäckts att framkomligheten är besvärlig. I varje fall lär väl alla i riksdagen ha uppmärksammat detta och kanske även hyst bekymmer för saken. Men det går i alla fall att komma fram. Om man inte kommer fram på tio minuter eller en kvart, kanske man kommer fram på en halvtimme. Men var kommer man fram ute i landsbygden? Hundratals vägmil är där avstängda. De människor som bor där har lastbilar för att utföra arbetet, men de kommer inte ens ut ur sina garage. Där är det verkligen fråga om besvärligheter för de enskilda människorna. I Västernorrlands län hade vi under 1966 i runt tal 200 mil avstängda vägar, och vi har ungefär samma proportion i fråga om avstängningar under innevarande år. Det är också problem som inte är så enkla att komma förbi. Jag har, herr talman, velat få dessa synpunkter antecknade till protokollet för att man på det sättet skall få en jämvikt i denna debatt, ty til syvende og sidst gäller det fördelningen av de gemensamma pengar vi har till förfogande. När jag av interpellationssvaret ser att Stockholms stad fram till 1971 för detta ändamål har en beräknad kostnad på 4335 miljoner kronor, kan jag förstå att det finns problem. Men detta kommer i sin tur att kräva ofantligt mycket pengar ur den gemensamma pott vi har för vägar i allmänhet. Jag skall inte förlänga denna debatt. Det talas om att man kunnat förverkliga den uppgjorda planen till 90 procent utanför stockholmsområdet, under det att man i Stockholm och kanske i de övriga storstäderna fått endast 75 procent av planen genomförd. Jag tror på att dessa siffror är riktiga. När man gjorde upp denna plan, blev den enligt mitt förmenande inte rättvis gentemot landsbygden och småstäderna. Om människor flyttar till storstadsregionerna, vilket särskilt varit fallet beträffande = stockholmsområdet under många år, och man därigenom får öka de skatteinkomster, får storstadsområdet också ta på sig en del av de utgifter som denna inflyttning förorsakar.
Herr talman! Det var synd att herr Ullsten inte var med när vi för en tid sedan diskuterade sjätte huvudtiteln. Vi hade då dessa problem uppe, och herr Ullsten borde inte ha väntat på att få sin interpellation besvarad, utan redan då kunde han ha ingripit. Kanske hade vi då kunnat rätta till en del saker. Jag ber att herr Ullsten läser de utskottsutlåtanden som skrivits om principöverenskommelsen med Stockholm och de därmed sammanhängande frågorna. Utskottet har två år i rad upprepat att man inte på någon punkt gått ifrån denna uppgörelse och därmed avvikit från de principer riksdagen spikat. Herr Ullsten var tydligen med om att godkänna statsutskottets utlåtande angående överenskommelsen både förra året och i år. Därför tycker jag det är felaktigt av honom att nu uppträda som en mästrare.

Sedan vill jag fråga herr Ullsten: När man nu är så kolossalt missnöjd med fördelningsplanen, varför har man då inte överklagat den hos Kungl. Maj:t? Mig veterligt är det bara en stad som har överklagat den fördelningsplan som kommer att gälla, men det är inte Stockholm efter vad jag har tagit reda på. De riksdagsmän som vistas här i Stockholm lär känna en del av Stockholms svårigheter. Men herr Ullsten behöver tydligen åka ut i landsorten för att se att det finns problem även där. När vi alltså har alla dessa problem måste vi i ett finansiellt besvärligt läge göra den bästa fördelning som tänkas kan. Vissa marginalproblem måste uppstå, det kan man inte komma ifrån, men 1 stort sett har man försökt göra en sådan fördelning att man får mesta möjliga valuta för pengarna. Landsorten vill i fortsättningen liksom hittills få sin del vid fördelningen.

Herr talman! Jag är glad att herr Sundelin har uppmärksammat våra svårigheter och att han till och med uttrycker sig så engagerat att han säger att han är bekymrad. Men det är väl så, herr Sundelin, att när krubban är tom bits hästarna. Jag tycker inte att herr Sundelin och jag skall ha några skärmytslingar i denna fråga. Såvitt jag kommer ihåg slogs vi på samma barrikader för ökade totala anslag till vägarna. Herr Sundelin vet att jag anser det lika angeläget att vägarna ute på landsbygden blir tillgodosedda som att stockholmsgatorna blir det. Jag begärde emellertid, herr talman, ordet för att försöka något förtydliga vad jag sade om en utredning av vad trafikköerna kostar. Herr Sundelin talade om länsvägarna. Jag anser att man genom lönsamhetskalkyler kan få fram hur man skall bygga dem m.m. Statsrådet säger i sitt svar att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen sysslar med dessa frågor. Jag tror att det är viktigt att dessa lönsamhetskalkyler arbetas fram. Vad jag avsåg i min fråga var emellertid inte exakta lönsamhetskalkyler utan en undersökning av vad trafikköerna kostar, för att vi sedan skall kunna avgöra om vi har råd att vidta åtgärder för att lösa dessa problem. Jag räknade med att statsrådet skulle kunna vara positiv och säga att trafikforskningskommittén, som skall vara färdig med sin utredning under året, eventuellt skulle kunna föreslå ett ständigt forsknings institut, ett transportekonomiskt forskningsinstitut, som sysslar med just den frågan. Det var därför jag drog upp den engelska jämförelsen och gav dessa tips om det övriga grundmaterial som finns.
Herr talman! Det ligger inom ramen för de lönsamhetskalkyler som man skall göra inom företaget, herr Bengtson i Solna, och som man har fått särskilda medel till att även beräkna sådana ting. Dessutom arbetar två statliga utredningar på samma område, och jag hoppas att de skall kunna lägga fram material. För säkerhets skull skall jag höra efter, ty i princip är det ett intressant problem. Fördelningsplanen är en beräkningsmetod, herr Bengtson. Vi kan inte göra på annat sätt än att lägga fördelningsplanen på oförändrade anslag. Vad skulle vi annars räkna med? Planen är emellertid så konstruerad att den omprövas redan efter tre år, trots att den täcker en femårsperiod. Därigenom vinner man spelrum. Om man får mera pengar, via arbetsmarknadsstyrelsen eller via ordinarie statsanslag, kan man beta av senare projekt eller lägga in helt nya. För att ordna väsentliga prioritetsfrågor är det viktigt att ha en sådan fördelningsplan i botten. Sedan går det mycket lätt att fylla på uppåt; det är alltid lättare än att kapa nedåt. Detta är fördelningsplanens grundmetodik, och den har accepterats landet över. Jag kan inte nog understryka att när jag har sagt att den lokala och regionala självstyrelsen har stort utrymme för sin prioritering så menar jag det. Herr Ullsten försöker komma undan med att säga: »Det hjälper inte; det är ju staten som bestämmer.» Det hela går så till att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen tar del av länens prioritering och sedan fastställer sitt förslag. Är länen missnöjda, har de möjlighet att överklaga, och då prövar vi frågan igen. inte riktigt rätt, ty det förekom faktiskt ett överklagande i Stockholms län från de kommunala myndigheterna i Möja, som ville ha en bro mellan norra och södra Möja.

Ur herr Ullsten hade luften i stort sett gått i hans andra inlägg, och det var tur. Ett par saker vill jag konstatera. Först och främst är det fullkomligt felaktigt att Hörjelöverenskommelsen skulle innebära att staten band sig vid en viss tidsplan för tunnelbanenätets utbyggnad i Stockholm. Hade staten gjort det, hade vi fått förelägga denna plan för riksdagen, men det är en orimlighet.

Detta inskärpte riksdagen med ytterligare ökad styrka och med stöd av samtliga herr Ullstens partivänner. Det är var Hörjelöverenskommelsen innebär. Att försöka ge den ett annat innehåll är inte rent spel och stämmer inte med verkligheten. Hur detta ligger till är alldeles klart. Herr Ullsten vill inte diskutera pengar och fördelning. Nej, tacka för det, då skulle han få stå i harnesk mot hela riksdagen, som tycker att nu, när Stockholm, Göteborg och Malmö har fått 65 procent av fördelningsplanens pengar, vill man inte ge mer. Då är det bekvämt att säga: Detta vill jag inte diskutera. Men det är dock den faktiska realitet vi står inför. Bakgrunden till detta är enkel. Man har från borgerligt håll i Stockholm givit väl stora löften om vad man kan prestera. Sedan får man ansvar och stöter på den krassa realiteten i den egna regionen och finner att det inte är så lätt att uppfylla alla löftena. Man stöter på den krassa realiteten här i riksdagen, som inte vill släppa alla andra objekt för att enbart hjälpa Stockholm, och då tar man till ofantliga åthävor. Jag blottar väl ingen hemlighet när jag säger att kommunalmännen i Stockholm gjort väldiga angrepp i tidningarna. Jag träffade då en av de ledande kommunalmännen i Stockholm och gick igenom situationen med honom, förklarade läget i riksdagen och så vidare. Han sade då: Vi känner till detta — men det där var avsett för galleriet. Herr Ullsten vill väl klättra kring i panelen för att väcka litet uppmärksamhet i galleriet, och det må han väl göra. Jag är dock övertygad om att kommunalmännen i Stockholm är fastare förankrade kring realiteter. Jag tror det är bättre om vi inte följer herr Ullstens metodik att försöka skylla ifrån sig på regeringen utan behandlar detta som en sakfråga utan partipolitiska övertoner. Det gäller ett stort sakligt problem både för Stockholm och för många andra delar av landet.

Herr talman! Jag noterar med glädje att herr statsrådet säger att med oförändrade fördelningsplaner blir det lättare att fylla dem senare. Detta tar jag som ett löfte. Det är helt onödigt, herr statsråd, att ironisera över hur ledningen i Stockholm ser på saker och ting. Det vi har diskuterat är i alla fall en realitet för stockholmarna, som är trafikanter allesammans.

Herr talman! Det är möjligt att herr Palmes partivänner i stadshuset har för vana att tala för galleriet och inte mena vad de säger. Jag menar vad jag säger. Jag tycker att detta — såsom herr Bengtson nyss sade — är en allvarlig fråga som regeringen borde kosta på sig att ge ett hyggligt svar på. Jag har inte väckt frågan för att skylla på regeringen eller för att i största allmänhet mucka gräl eller tala för något galleri. Jag har ställt frågan för att få ett svar på den, och jag tycker att jag fått ett mycket svävande svar. Det är jag ledsen över. Det gäller alltså bostadsbyggandet i Stockholm. De borgerliga har varit litet oförsiktiga med löftena om bostadsbyggandet på Järvafältet, säger herr Palme. Oförsiktigheten tycker jag i så fall att herr Palme står för i allra högsta grad. Är det några som varit frikostiga med löften när det gäller bostäder på Järvafältet, är det faktiskt socialdemokraterna. Exempelvis sade Sven Andersson år 1962 att militärerna skulle vara borta från Järvafältet år 1965. De är såvitt jag vet kvar fortfarande. Det var samma år som statsminister Erlander sade att före 1970 skall det finnas bostäder för 150 000 människor på Järvafältet. Det bor inte en enda där för närvarande! Så har löftena staplats på varandra men några bostäder har det inte blivit. Hörjelöverenskommelsen är på sitt sätt ett nytt löfte om bostäder på Järvafältet, nämligen före 1975. Det är inte ett löfte på samma sätt som en investeringsplan, vilket jag heller aldrig har hävdat, men det är en klar prognos, en prognos utifrån vilken kommunalpolitikerna i Stockholm i dag försöker att göra en bedömning om det är möjligt att klara det byggandet eller inte. Nu är alltså frågan: Kommer den prognosen att hålla? Kommer vi att få de bostäder som utlovats på Järvafältet före 1975 eller inte? Det kräver att man kan få till stånd ett byggande som är väsentligt större än det som är förutsatt i denna fördelningsplan. Jag har alltså krävt ett besked ifrån herr Palme, om han kan ställa detta i utsikt. Jag tycker det svar han gett ganska mycket liknar det som herr Erlander gav i TV under valrörelsen, när han fick frågan, vad han ville rekommendera ett ungt par från Stockholm som sökte bostad; ställ er i bostadskön eller res någon annanstans!
Herr talman! Det är nästan vemodigt att behöva sluta med att dra plösen Över herr Ullsten. Jag skall göra det så snällt som möjligt. Han säger att han har minsann inte velat mucka något gräl utan han skulle diskutera en sakfråga. Hans första inlägg var en enda partipolitisk uppvisning. Sedan fick han svar på det. Då hade han ingenting annat att göra än att börja tala om Järvafältet som jag över huvud taget inte har nämnt — där bor folk, men det gör detsamma. Han drog en lång litania från valrörelsen som jag inte orkar bemöta här punkt för punkt, därför att det ligger utanför ämnet. Herr Ullsten kan inte diskutera sakfrågan. Det är naturligt med hänsyn till den utgångspunkt som han har valt, nämligen att försöka göra gällande att regeringen har brutit överenskommelser och att det är regeringens fel att man inte får tillräckligt med pengar. Det är löjligt att påstå att staten skulle ha bundit sig för en tidsplan för tunnelbanan. Det skulle vara orimligt redan av det skälet att staten då också hade bundit sig för att fastställa en exakt tidsplan fram till 1975 för allt vägoch tunnelbanebyggande i stockholmsområdet, eftersom det är utbytbart. Vill ni bygga färre vägar någon annanstans går det nämligen utmärkt för Stockholms stad att satsa mera pengar på tunnelbanor. Statens del i sammanhanget utgörs av statsbidrag till tun nelbanan och utbyggnad av järnvägen — ingenting annat. Herr Ullsten tror att socialdemokratiska stadshusmän talar till galleriet, men det var faktiskt så att det var en partivän till herr Ullsten som med något beklagande yttrade att man nog talat för galleriet, ty han kände till situationen. Det var nödvändigt att ta hänsyn till realiteterna och resonera förnuftigt ty han visste, vilket herr Ullsten också innerst inne vet, exakt vad Hörjelöverenskommelsen innehöll och kände också till det exakta läget här i riksdagen, där det inte från något håll krävts ökad tilldelning till Stockholm utan ökning av vägramen. Herr Ullsten skall inte tro att han gagnar stockholmarna genom att slå runt på detta sätt. Stockholmarnas trafikproblem löses nog bäst genom en saklig behandling av det stora komplex som väg-, tunnelbaneoch gatubyggnader utgör i detta land.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig, om jag vill medverka till att en förbättrad service uppnås vid postverket avseende postkontorens utrymmesstandard, antal, läge och öppethållande samt inrättande av checkrörelse i postbanken. I fråga om kontorstätheten har jämförelser gjorts med bankernas kontors nät, därvid fru Ryding — med stöd av uppgifter om förhållandena i stockholmsområdet — tydligen anser sig kunna dra negativa slutsatser om postverkets service. Det må först konstateras, att de ifrågavarande jämförelser na är missvisande. Det stora antalet banklokaler i Stockholm, som byggts inte av ett ensamt utan av ett tiotal bankföretag, återspeglar sålunda mindre ett servicebehov hos allmänheten än en konkurrenssituation, där bankföretagen söker bibehålla och utvidga sina relativa marknadsandelar. Bortsett härifrån är postverkets och bankernas serviceuppgifter inte jämförbara. För postverket kommer betalningsförmedling och sparbanksrörelse till den övriga postala verksamheten, som verket är skyldigt att driva över hela landet och då även i områden, där den företagsekonomiskt inte kan motiveras. Då verksamheten ändå totalt skall täcka sina kostnader, ställs postverket inför särskilda krav när det gäller att avväga serviceinsatser mot de resurser som står till förfogande. Även med hänsyn till sistnämnda förhållande torde det kunna hävdas, att utbyggnaden av postverkets kontorsnät i våra större tätorter sker i takt med bebyggelseexpansionen på ett sätt som tillgodoser allmänhetens rimliga krav på lättillgängliga betjäningslokaler med en till kundtrafiken avpassad utrymmesstandard. Det kan nämnas, att i Stockholms stad för närvarande finns 126 postanstalter, vilket innebär att postverket — om man nu vill använda fru Rydings jämförelsenormer — exempelvis har ungefär dubbelt så många betjäningsställen som Svenska handelsbanken och nästan tre gånger så många som Stockholms sparbank. Allmänt gäller också att, medan banklokalerna i huvudsak är koncentrerade till affärsoch kontordistrikten och till förorternas centrumområden, postanstalterna är mera jämnt fördelade över hela bebyggelseområdet. I fråga om postkontorens öppethållningstider gäller allmänt att dessa anpassas efter de lokala förhållandena och fastställs efter samråd med vederbörande kommunala myndigheter och med företrädare för de berörda orter nas näringsliv. I de större tätorterna tillämpas som regel den ordningen att postkontoren inte öppnas senare eller stängs tidigare än det övervägande antalet försäljningsställen på platsen, vilket normalt innebär öppethållning måndagar till fredagar mellan kl. 9.00 och kl. 18.00. För att tillgodose de särskilda servicebehoven i storstäderna hålls postkontoren i Stockholm och Göteborg allmänt öppna till kl. 18.30 och särskilda postkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö även längre. Sålunda har huvudpostkontoret i Stockholm och kassaexpeditionen vid Stockholms centralstation. öppet till kl. 21.00 resp. kl. 22.00 och huvudpostkontoren i Göteborg och Malmö till kl. 19.00. Landets samtliga postanstalter är öppna på lördagarna. Enligt min mening ger de tillämpade öppethållningstiderna uttryck åt en positiv strävan från postverkets sida att finna en rimlig avvägning mellan allmänhetens krav på service och de resursanspråk som servicen innefattar. Fru Ryding har även påtalat de olägenheter, som följer med köbildning vid postanstalternas kassor. Det kan konstateras att kundbetjäningen i postkassorna erbjuder särskilda personaloch administrationsproblem med hänsyn till skiftningarna i kundtillströmningen under olika tider på dagen och under olika dagar i veckan och månaden och även med hänsyn till den varierande tid som åtgår för betjäning av de enskilda kunderna. Postverket har ägnat särskild uppmärksamhet åt ifrågavarande serviceproblem. Som resultat av ingående analyser och överväganden har verket fixerat den servicenivå som allmänt bör eftersträvas och utfärdat riktlinjer för hur bemanningen i kassorna skall avvägas för att den ifrågavarande servicenivån skall kunna upprätthållas under varierande belastningsförhållanden. Målsättningen innebär i korthet att kunderna i genomsnitt inte skall behöva stå i kö under längre tid än det i genomsnitt tar att betjäna en kund vid disken. En för någon tid sedan genomförd undersökning visar, att de olika åtgärder postverket vidtagit på detta område — rationalisering av arbetet i postkassorna, ökad deltidsanställning av kassapersonal etc. — lett till att servicen i stor utsträckning svarar mot den uppställda målsättningen. Närmare bestämt har denna kunnat uppnås under cirka 85 procent av expeditionstiden på dagar med normal trafik. Större problem erbjuder naturligtvis de s.k. högtrafikdagarna d. v. s. lördagarna och dagarna vid månadsskiften och särskilt då i storstäderna. Som ett mått på de svårigheter som härvidlag möter kan nämnas att kundtillströmningen vid postkontoren på sådana orter är cirka 30 procent större på en lördag än på annan veckodag, samtidigt som en stor del av den ordinarie personalstyrkan då bereds ledighet. På en månadsskiftesdag är kundtillströmningen vid de ifrågavarande postkontoren cirka 380 procent större än på en normal dag. Enligt uppgift planerar postverket att under den närmaste tiden genom olika åtgärder söka förbättra kundbetjäningen under de angivna topptrafikdagarna. Vad slutligen beträffar frågan om införande av checklönerörelse i postbankens regi kan nämnas, att förutsättningarna för en sådan Öövervägs inom postverket. Vissa undersökningar har redan verkställts, men ytterligare utredningsarbete återstår, innan slutlig ställning kan tas till frågan. Det må i sammanhanget erinras om att postverket redan i viss mån har en motsvarighet till de enskilda bankernas checklönesystem. Jag syftar då på postbankens för ett par år sedan införda postlönesystem, som successivt vinner ökad användning.

Herr talman! Först och främst vill jag tacka kommunikationsminister Pal me för det utförliga svaret på min interpellation. Delvis är jag till freds med vad som anförs, men på några punkter vill jag göra vissa invändningar, och tar då först upp frågan om postkontorstätheten. Ville man tolka svaret på ett elakt sätt kunde man säga att det innebär, att om vi hade haft mer än ett postverk här i landet, så hade det varit bättre ställt med postkontorstätheten. Så vill jag emellertid inte tyda svaret, och jag är väl medveten om att detta på intet sätt överensstämmer med vad kommunikationsministern velat säga. Jag vill däremot instämma i hans påstående att det stora antalet nya banklokaler mer återspeglar en konkurrenssituation och mindre ett servicebehov. Men jag anser det inte vara korrekt att påstå, som kommunikationsministern gör, att utbyggnaden av postverkets kontorsnät i de större tätorterna sker i takt med bebyggelseexpansionen. Jag har i min interpellation anfört några exempel från Stockholm. Låt mig bara få peka på ett annat konkret exempel, som jag känner väl till. Jag kommer från en stad, som visserligen inte är av samma storleksordning som Stockholm men som ändå inte kan räknas som småstad efter svenska förhållanden. Jag har där bott i samma stadsdel i femton år, d.v.s. så länge som denna stadsdel funnits till. Vid inflyttningen fanns i området ett postkontor. Vi tyckte alla att detta kontor var lagom stort, att servicen var god och resurserna väl avvägda. Invånarantalet i stadsdelen var vid dess färdigställande omkring 6 000. Men under dessa femton år har det i nära anslutning till vår stadsdel tillkommit två nya stora stadsdelar. Invånarantalet i dessa tre stadsdelar är i dag sammanlagt 18 000 människor, alltså en tredubbling. Alla dessa måste i dag begagna det postkontor som fanns redan för femton år sedan. Nu är förhållandena på detta en gång så trivsamma postkontor ibland olidliga för både per sonal och kunder, Vid toppbelastning kommer man ibland inte ens in i postlokalen för att kunna ställa sig i en kö. Detta är bara ett exempel bland många andra som säkerligen kunde anföras och som vederlägger påståendet att utbyggnaden av postkontoren i de större tätorterna sker i takt med bebyggelseexpansionen. Det vore nog nyttigt att undersöka, hur det förhåller sig med den saken och försöka få en bättring till stånd härvidlag. I fråga om Ööppethållandet anser jag att man allvarligt måste överväga, om det inte vore möjligt att en kväll i veckan ha senare stängningstid än den nu gällande. I storstadsområdena med alltför långa och alltför långsamma resvägar till och från arbetsplatserna är det ofta besvärligt att hinna hem i tid, och vissa postärenden måste ju ordnas vid det postkontor som ligger närmast bostaden. Kommunikationsministern ger för resten själv ett alldeles ypperligt exempel litet längre fram i sitt svar, där han säger att kundtillströmningen är cirka 30 procent större på en lördag än på en annan veckodag. Ja, tacka för det; på lördagarna har människorna i allt större utsträckning ledigt och har då tid att besöka postkontoret. Jag anser för min del att det vore lyckligt, om också allt fler av postens anställda kunde beredas ledighet på lördagar, men då måste man ordna med kompensation på så sätt att postverket har ett bättre öppethållande under någon annan tid. I fråga om köbildningen i övrigt säger herr Palme i svaret att postverket ägnat särskild uppmärksamhet åt dessa serviceproblem. Det är bra, tycker jag. Och ännu bättre kommer det att bli när detta över lag satt spår i verkligheten. Köproblemet hänger emellertid samman med så många andra frågor som måste lösas parallellt. Och skulle man genom ökad uppmärksamhet också komma därhän, att posten kunde förbättra kundbetjäningen även under topptrafikda gar, såsom kommunikationsministern antyder i svaret, så är det alldeles utmärkt. Vad jag däremot inte tycker är utmärkt i - kommunikationsministerns svar är att frågan om något slag av checkrörelse ännu inte lösts. Förra året väckte jag här i kammaren en motion, nr 362, om just denna sak. Statsutskottet skrev då i sitt utlåtande nr 9 att frågan redan hade upptagits till prövning inom poststyrelsen och ansåg inte att min motion borde leda till någon åtgärd eftersom dess syfte redan delvis var tillgodosett. Men sedan har ingenting hörts. Jo, i mars månad i år, när generaldirektör Nils Hörjel fyllde 50 år, kunde man i tidningen Arbetet läsa en stor intervju, i vilken generaldirektör Hörjel gav en nära nog visionär framtidsbild av postverkets utveckling. I intervjun sägs det att generaldirektör Hörjel avslöjar att »allt talar för att det inom en inte alltför avlägsen framtid beslutas om postchecker eller likvidkort som arbetsnamnet är». Men litet senare i samma artikel blir han mer förtegen och på frågan om möjligheterna att lösa in affärschecker på posten svarar han: »Läget är sådant att vi i dag inte kan säga någonting.» Ja, läget var sådant också förra året vid behandlingen av vår motion, och tydligen är det fortfarande i maj månad i år likadant, enligt vad som framgår av kommunikationsministerns svar. Nu återstår, sägs det, »ytterligare utredningsarbete innan slutlig ställning kan tas till frågan». Tydligen är det inte mycket mer att göra för dagen än att vänta och hålla saken varm, under beklagande av att det hela skall behöva dra så långt ut på tiden. Jag vill bara till sist säga att det av kommunikationsministern gjorda påståendet i svaret att postverket redan i viss mån har en motsvarighet till de enskilda bankernas checklönerörelse väl är uttryck för en något blåögd syn på hela detta problem. Visst kan det vara bra med ett postlönesystem som successivt vinner ökad användning, som herr Palme säger i svaret, men om herr Palme försöker att betala med postlönekort i en snabbköpsaffär, så lär han nog snart bli varse den stora skillnaden. Herr talman! Jag har inte framställt min interpellation i denna fråga för att framföra negativ kritik mot postverket, utan tvärtom för att försöka hjälpa till att i positiv anda lösa de problem som verket har. Jag är övertygad om att både kommunikationsministern och alla andra ansvariga har de bästa ambitioner när det gäller att åstadkomma sådana förhållanden att postverket kan fungera effektivt och till belåtenhet för svenska folket. Jag tror också att det kan bli verklighet någon gång, men då måste man kritisera vad som är tokigt och söka driva upp takten i förnyelseoch förbättringsprocessen.
Herr talman! Frågan om checklön utreds ju. Det är klart att postverket står inför väldiga serviceproblem när det gäller att följa den stora befolkningsomflyttningen i landet, bibehålla en fullgod service för människorna i glesbygden — det har jag talat om många gånger här i kammaren — och ge en fullgod service åt folk i de stora bebyggelseområdena. Man lyckas bra i stort sett, men att det i vissa enskilda fall kan föreligga svårigheter vill jag inte alls bestrida. Visst kan man ha önskemål om ökad service från postverkets sida i olika avseenden. Det är säkerligen postverkets ambition att tillgodose dem. Jag drog fram exemplen på konkurrens med bankerna; det är ändå stor skillnad mellan de öppethållningstider som posten har och dem som bankerna anser sig kunna ha. Att belastningen blir så stor på lördagarna beror inte bara på att människor är lediga då och att postkontoren inte är öppna på vardagskvällar, utan det beror också på att bankerna är stängda på lördagarna. För några år sedan spelades det här i Stockholm en anslående film som hette Aldrig på en söndag. Posten kan ju gå ut i konkurrensen med bankerna under fältropet: även på en lördag.
Herr talman! Jag är fullt på det klara med att postverket har oerhört stora serviceproblem; jag hoppas att ingen av kammarens ledamöter fick det intrycket av mitt förra anförande att jag var oförstående för den saken. Jag vet att bankerna är stängda på lördagar, men jag vet också att de privata affärsbankerna då begagnar sig av postverkets service, i den mån de kan göra det. Den som inte har kontanter kan t.ex. få en postremissväxel inlöst på ett postkontor. Den saken bör väl också uppmärksammas. För att inte förlänga debatten vill jag sluta med att säga att jag förstår svårigheterna att rätt avväga postverkets service i storstad och glesbygd, men vi har ju i vårt språk det lilla fina ordet lagom; det tycker jag man bör använda även när det gäller dessa frågor.

Herr talman! Herr Grebäck har frågat mig, om det är min uppfattning att staten antingen som huvudman eller som bidragsgivare skall svara för trafiken i Stockholms skärgård samt om jag i så fall är beredd att medverka till att detta spörsmål får en så snabb lösning som möjligt. Den reguljära båttrafiken i Stockholms mellersta skärgård bedrivs på de grunder som angivits i ett den 10 april 1963 träffat avtal mellan å ena sidan staten, Stockholms stad och Stockholms läns landsting, och å andra sidan Vaxholms stad. Avtalet har redovisats i 1964 års statsverksproposition och godkänts av riksdagen. I avtalet har Vaxholms stad åtagit sig att bedriva båttrafik enligt en till avtalet hörande trafikplan. Staten, Stockholms stad och Stockholms läns landsting har åtagit sig att till Vaxholms stad betala ett belopp motsvarande det årliga underskottet på den enligt trafikplanen bedrivna trafiken, minskat med 7 procent av underskottet som skall falla på Vaxholms stad. Sistnämnda belopp är maximerat till 84 000 kronor med viss indexreglering. Ett av staten, Stockholms stad och Stockholms läns landsting tillsatt trafikutskott äger följa Vaxholms stads anskaffning av båtar och övriga åtgärder i fråga om trafiken. Trafikutskottet äger också samråda med stadens representanter om erforderliga jämkningar av trafikplanen. I trafikplanen bestäms den subventionerade båttrafikens omfattning. Sålunda anges vilka bryggor som skall angöras, hur många båtar som skall vara i trafik varje månad och hur många gångtimmar den subventionerade trafiken skall omfatta i varje skärgårdsområde. Sammanlagt innefattar planen trafik med sju båtar under 6 870 timmar. Enligt en till avtalet hörande kalkyl beräknas denna trafik medföra ett underskott av 856 000 kronor per år i 1963 års prisnivå. Den reguljära båttrafiken i Stockholms norra skärgård bedrivs på grunder som angivits i ett liknande avtal med Blidö kommun. Denna trafik har beräknats medföra ett årligt underskott av 51 000 kronor i 1964 års prisnivå. Den reguljära båttrafiken i Stockholms södra skärgård bedrivs utan några direkta ekonomiska engagemang från statens sida. En utredning om båttrafiken har genomförts i samverkan mellan staten, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Utredningen har lagt fram vissa förslag till förbättringar i båtkommunikationerna. Vaxholmsavtalet ingicks innan riksdagen fattat beslut om de nu gällande riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken. Likaså tillsattes utredningen om båttrafiken i Stockholms södra skärgård dessförinnan. Trafiken i Stockholms skärgård är på samma sätt som annan lokaltrafik inom storstockholmsområdet ett regionalt intresse. Statens medverkan bör ske enligt de riktlinjer som nu gäller för den statliga trafikpolitiken. Utöver vad som följer av tidigare ingångna avtal har jag därför i detta sammanhang inte funnit några bärande skäl för särskilda statliga bidrag till storstockholmsregionen. Jag har inte heller funnit det motiverat att staten skulle träda in som huvudman för den trafik det här gäller. Staten har gjort betydande insatser för båttrafiken i Stockholms skärgård och har aktivt medverkat till en lösning av de nu aktualiserade förändringarna. Sålunda har nyligen preliminära överenskommelser träffats om bl.a. att Stockholms stad och Stockholms läns landsting genom KSL skall driva trafiken med bidrag från staten, beräknat med utgångspunkt från förutsättningarna för gällande avtal med Vaxholms stad. Förhandlingarna och Ööverenskommelserna är uttryck för att samtliga berörda parter önskat en snabb lösning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min interpellation. Det allmänna har sedan mycket länge haft att ansvara för den bofasta skärgårdsbefolkningens -:kommunikations problem. Detta ansvar har man på olika sätt markerat från statsmakternas sida. Ett påtagligt uttryck för detta var 1963 års avtal, vari staten förband sig att under en 20-årsperiod vara med och subventionera trafiken i Stockholms skärgård. Dessförinnan hade staten sedan slutet av 1940-talet på olika sätt bidragit till båttrafikens upprätthållande. Tillsättandet av utredningen om båttrafiken i södra skärgården måste också tolkas som ett påtagligt bevis för att statsmakterna, åtminstone vid det tillfället, kände ansvar för den bofasta skärgårdsbefolkningens trafikproblem. Direktiven för utredningen ger ett ovedersägligt bevis för detta. Mot bakgrunden av de bristfälliga trafikförhållandena i södra skärgården och samhällets ansvar fann nämligen departementschefen det motiverat att det allmänna bättre än hittills följde trafikförhållandena 1 skärgården för att tillgodose den bofasta skärgårdsbefolkningens rimliga anspråk på kontinuitet i fastlandsförbindelserna. I den sedermera verkställda utredningen, som alltså skedde på statligt initiativ och i vilken statens representant också var ordförande, föreslogs åtskilliga åtgärder till förbättring av trafiken. Utredningen konstaterade vidare att förhandlingar om organisation och finansiering av skärgårdstrafiken snarast borde upptagas mellan staten, Stockholms stad och landstinget i samråd med berörda kommuner. Man underströk önskvärdheten av att den reguljära båttrafiken i södra skärgården samordnades med trafiken i mellersta skärgården och att eft rederi fick huvudansvaret för hela området.

Remissbehandlingen gav också praktiskt taget enhälliga förord för utredningens förslag. Vad är då anledningen till att staten nu minskar sitt engagemang i skärgårdstrafiken? Det avtal som i går träffades mellan staten, Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och övriga berörda kommuner om båttrafik i Stockholms mellersta och norra skärgård innebär nämligen, att en ännu större andel av kostnaderna för trafiken överflyttas på Storstockholms invånare. Detta är en orimlig utveckling. De allmänna förbindelserna till sjöss inom skärgårdsområdet bör betraktas på samma sätt som förbindelserna till lands. Staten svarar ju för kommunikationsfrågornas lösning i form av investeringar i och underhåll av vägar, tunnelbanor etc. Det är uppenbart att skärgårdens kommunikationsnät måste betraktas som en del av det allmänna kommunikationsnätet, för vilket staten i olika sammanhang starkt markerar sitt huvudmannaskap och ansvar. De hittillsvarande erfarenheterna av skärgårdstrafiken har tydligt visat att trafiken inte kan fungera tillfredsställande utan ekonomiska insatser från det allmänna. Trots detta har således de statliga bidragen till skärgårdstrafiken i Stockholms norra och mellersta skärgård begränsats. För den södra skärgården är trafikproblemen fortfarande olösta. Vågar man förutsätta att problemen nu skall angripas enligt de riktlinier som skärgårdstrafikutredningen angivit och kan man anta att den begränsning i de statliga åtagandena, som skett beträffande norra och mellersta skärgården, skall kompenseras genom statliga insatser i södra skärgårdens trafikområde?

Herr talman! Jag är tvungen att något gå in på principerna för trafikpolitiken. Enligt trafikpolitiken är detta en typiskt regional fråga. Det kan inte vara meningen att staten skall etablera sig som redare för lokaltrafik — det kan inte i och för sig vara meningen att staten skall göra stora ekonomiska engagemang för sådan lokaltrafik. Vi har gudinog med trafikförsörjningen i stort att göra. Nu hade det emellertid träffats ett avtal rörande vaxholmstrafiken, och det var innan reglerna för trafikpolitiken hade fastställts. Enligt det avtalet var vi bundna till år 1984. Självfallet skulle staten stå fast vid avtalet. Alla berörda parter har nu också kommit överens i frågan, och jag tror att den lösning som nåtts är klok och konstruktiv. Men det betyder ju inte att vi skall göra nya åtaganden av detta slag. När det gäller den södra skärgården är det inte alls så att utredningsordföranden fått direktiv från departementet och att hans lösningar är godkända av departementet på förhand. Då kan man fråga sig: Varför engagerar sig staten i en sådan här utredning? Ja, låt oss gå tillbaka till proposition nr 191/1963, som är liksom grunddokumentet när det gäller trafikpolitiken. Där sägs: »Till en aktiv trafikpolitik hör emellertid, att man i väsentligt större utsträckning än för närvarande centralt kan — i samarbete med statliga och kommunala myndigheter samt enskilda organisationer — fortlöpande planera och verka för lämplig avvägning av trafikinvesteringarna och en rationell uppläggning av trafiken. Av stor betydelse är också att regionala undersökningar sker i syfte att skapa bästa möjliga trafikservice. Initiativ till dylika undersökningar har tagits bl.a. genom tillsättande av särskilda utredningar, t.ex. kanaltrafikutredningen.» Därför skulle man förstärka planeringskapaciteten i departementet. Men om departementet av serviceoch planeringsskäl engagerar sig i regional samordning, får detta aldrig sägas innebära en förpliktelse att betala en mängd pengar. Vi såg nyss orimligheter i försöken att misstolka Hörjelöverenskommelsen. Man försökte tolka den så att staten löst upp en knut mellan stad och landsting och dessutom iklätt sig vissa förpliktelser. Man försöker också påstå att staten därmed också bundit sig för en viss tidsplan beträffande tunnelbanorna i Stockholm. Det har det aldrig varit tal om. Man har också tyckt det varit väsentligt att ta upp denna splittrade fråga och låta staten göra en utredning. Dessa förslag är i många avseenden mycket kloka, t.ex. att allt bör samordnas under en redare. Jag tycker detta är klokt, och det vore bra om det kunde genomföras. Att däremot staten själv skulle inträda som redare är fel, tycker jag. Staten kan träda in på många andra områden, t.ex. när det gäller vägar, bryggor, farleder och färjor, som är vår normala uppgift. I denna fråga skall vi gärna vara med och diskutera, men vi vill inte vara redare eller bidragsgivare till redare. Det är denna principiella skillnad jag är tvingad att framhålla i detta fall.
Herr talman! Statsrådet Palme gör det nog litet lätt för sig. Nu säger statsrådet att trafiken i Stockholms skärgård är ett typiskt regionalt problem — den har inte de dimensionerna att departementet kan intressera sig för den. Men är det ett så litet problem när det gäller att frakta 150 000 stockholmare som under sommarhalvåret bor ute i skärgården och se till att de har drägliga trafikförhållanden? Jag tycker ingalunda att det är ett litet problem. Statsrådet Palme säger vidare att avtalet med Vaxholms stad ingicks innan riksdagen fattade beslut om de nya riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken och den saken är därför ingenting att bry sig om. Sedan var det visserligen en utredning om båttrafiken i Stockholms södra skärgård, men den gjordes också före riksdagsbeslutet. Den kan vi därför komplett strunta i. Det är riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken som måste gälla.

Kan det sägas att man lyckats att här samordna transportsystemet och trafikanläggningarna på ett optimalt sätt, så att de kompletterar varandra? Det vore väl en överdrift att påstå att man lyckats med det. Frågan är då var den storartade deklarationen från dåvarande departementschefen om skapandet av den optimala trafikapparaten har för värde när man tar helt avstånd från att främja en utveckling i denna riktning. Låt mig hålla mig till exemplet vid autostradan mot Värmdö. Den hjälper till att snabbt få fram trafiken. Så helt plötsligt är det stopp, ty nu kommer man till vatten. Men staten är ingen redare, har inte med sjötrafik att göra, invändes det. Ja, staten är ju ansvarig för trafikpolitiken över huvud taget, och staten skall väl främja också båttrafiken. För att inte förlänga den här debatten vill jag bara slå fast att statsrådet Palme tydligen inte har något intresse för att medverka till att trafikförhållandena i det södra skärgårdsområdet blir bättre än för närvarande, åtminstone bringas i nivå med vad som gäller för mellersta och norra skärgården. Han hänvisar till de nya riktlinjerna för trafikpolitiken och säger att denna sak inte angår staten längre. Till sist skulle jag vilja fråga: Tar statsrådet avstånd från den förnämliga formuleringen om att samordna trafikanläggningarna och trafikmedlen på ett optimalt sätt, så att de kompletterar varandra? Eller är statsrådet villig att medverka till det? Det vore värdefullt att få en deklaration på den punkten.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, men jag är tvingad att på nytt gå upp i talarstolen eftersom det ställts frågor till mig. Här sägs att staten inte är intresserad av vare sig skärgårdstrafiken eller en optimal fördelning. Visst är vi det. Det är därför som staten varit med och fått till stånd KSL för att äntligen kunna åstadkomma en samordning av trafiken i stad och län. Det är därför som vi varit med om att göra regionala undersökningar. Det är därför vi på olika håll försöker underlätta en samordning mellan olika trafikmedel. Inte är det något litet problem att frakta 150 000 stockholmare. Nej, det är ett stort problem, men primärt är det ändå stockholmarna själva som ekonomiskt skall lösa detta. Staten bidrar inte heller till varje lokal busslinje eller spårvägslinje i städerna. Det är en stor sak att frakta så och så många stockholmare eller norrköpingsbor — eller vad det nu är för »bor» — på spårväg och tunnelbana. Men vi medverkar på olika sätt. tycks vara beviljandet av stora statsbidrag eller i varje fall statsbidrag till lokala och regionala trafikföretag. Det är en princip som står i strid mot grundtanken för trafikpolitiken. Statens insatser sker på andra sätt, och vi är också med och samordnar. Men att vi dessutom skall ge statsbidrag är naturligtvis omöjligt.

Och om de till äventyrs skulle anse att det är lämpligt, då kan det inte finnas ett enda lokalföretag här i landet, inte en färjeller båtförbindelse över den minsta älv som inte med samma rätt kan säga: »Här skall staten vara med och betala en del av kalaset.» Då blir det omöjligt att bedriva trafikpolitik i detta land, ty då kastar vi oss in i massor av detaljfrågor. Vi skall hålla de stora riktlinjerna. De lokala och regionala frågorna får de lokala och regionala myndigheterna i princip själva klara upp, även om vi skall vara med där vår insats behövs, planerande och samordnande.
Herr talman! Jag får visst fortsätta med att läsa högt för herr Palme: »I likhet med utredningen anser jag» — det är departementschefen som säger detta — »att glesbygderna och vissa öars tillgodoseende med persontrafikförbindelser utgör det väsentliga i detta problemkomplex.» — Det är alltså fråga om hur den kollektiva trafiken skall betalas. Vidare heter det: »Det tidigare berörda principiella kravet på fullt kostnadsanpassade transportavgifter saknar mening när det gäller av allmänna skäl upprätthållen, olönsam trafik. Här måste avgifterna i stället anpassas efter vad som ter sig skäligt i förhållande till övriga inom landet tillämpade taxor för liknande transportprestationer.» Jag anser att trafikens ordnande i skärgården är ett typiskt exempel på när staten med kraft bör ingripa för att samordna trafiken. Vad är det för mening med att göra stora satsningar på vägarna för att snabbt leda trafiken fram till bryggor och dylikt, om människorna sedan inte kan komma därifrån på ett vettigt sätt? Det ingår väl i statens uppgifter att samordna alla krafter för att åstadkomma en lösning. Jag frågar statsrådet på nytt: Vilka skäl finns det för att inte också södra skärgården skall få hjälp med att ordna sina trafikförbindelser, när vi nu har lämnat hjälp till områdena norr om Stockholm? Det måste väl finnas någon rimlig förklaring varför man inte skall ta ett djärvt grepp, göra den djärva satsningen på framtiden som vi alla är överens om bör göras. Varför skapar man inte ett enda rederi som ombesörjer trafiken i hela skärgårdsområdet? Det är inte något litet område det gäller. Statsrådet vill gärna resonera som om det rör sig om ett problem som inte är mycket att orda om. Området är dock 30 mil långt, räknat från södra delen av gränsen och upp utefter hela skärgården. Jag tycker att detta är ett typiskt fall där staten med kraft bör hjälpa till med att lösa problemen, men det vill tydligen statsrådet inte göra.
Herr talman! Visst utgår det glesbygdsbidrag — bussbidrag — och läm nas annan hjälp till en del människor uppe i lappmarken som har det svårt i kommunikationshänseende, men här är det inte fråga om något primärt glesbygdsproblem. Herr Grebäck sade ju själv att man behövde statsbidrag för att flytta ut 150000 stockholmare i skärgården. Men det har ju skapats ett stort regionalt kommunalförbund som kallas KSL med stora ekonomiska resurser. Skall inte KSL kunna lösa problemet med en djärv satsning utan att staten liksom skall behöva träda till? Staten skall naturligtvis medverka när det gäller sådana saker som bryggor, farleder, vägar och färjor, men trafiken får klaras av det regionala bolaget. Om man hade haft en sådan jätteorganisation i Norrlands glesbygder, tror jag inte att man där skulle ha kommit springande till staten med begäran om hjälp. I dessa glesbygder föreligger de verkliga nödsituationerna. Man säger där att man inte kommer att kunna klara av det hela, om inte staten träder till, och då anser vi att vi bör göra det när människorna är i verklig nöd. Här gäller det ju den starkast expansiva regionen i hela landet. Det problem det är fråga om skall väl kunna lösas med vår hjälp på många sätt men icke genom ytterligare ett specialdestinerat statsanslag som innebär att vi får syssla som redare i kommunikationsdepartementet.

Herr talman! I en interpellation, som handelsministern överlämnat till mig för besvarande, har herr Andersson i Luleå frågat, om jag uppmärksammat tendensen till stark minskning av antalet anställda vid statliga företag i Norrbottens län och vilka åtgärder på såväl kort som längre sikt som är planerade i syfte att bryta denna utveckling. Jag är väl medveten om den påtalade minskningen av antalet anställda. Mina informationer ger dock inte vid handen att minskningen är så stor som herr Andersson förmodat. Enligt herr Andersson har antalet anställda i de statliga företagen LKAB, NJA, ASSI och statens vattenfallsverk under 1960-talet minskat med mer än 3 000 personer i Norrbotten. Jag har från de nämnda företagen inhämtat att antalet anställda vid dessa företag inom Norrbottens län hittills under 1960-talet minskat med 1600 personer. Förändringen är resultatet av å ena sidan en minskning vid statens vattenfallsverk och LKAB med 1300 resp. 1200 personer, å andra sidan en ökning vid ASSI och NJA med 400 resp. 500 personer. Nedgången i sysselsättningen vid statens vattenfallsverk beror på att de ekonomiskt utbyggbara vattenkraftstillgångarna i länet börjar minska. Huvuddelen av personalminskningen hänför sig nämligen till anläggningsarbetare som varit engagerade i kraftverksbyggen. Sedan staten år 1958 övertog LKAB har omkring en miljard kronor investerats i de norrbottniska malmfälten. Dessa investeringar har bl.a. möjliggjort en kraftig ökning av produktionen och en förbättrad kvalitet på malmprodukterna. I dag är LKAB:s produktionskapacitet nära nog dubbelt så stor som för tio år sedan. Samtidigt har såväl investeringar som andra åtgärder inriktats på att fortlöpande höja produktiviteten i företaget. Detta rationaliseringsarbete, som lett till att antalet anställda minskat trots verksamhetens expansion, har varit nödvändigt för att företaget skall kunna konkurrera på världsmarknaden. ASSI:s produktion i Norrbotten har mer än fördubblats under den senaste tioårsperioden. Härigenom har den förutnämnda sysselsättningsökningen kunnat komma till stånd samtidigt som ett kraftfullt rationaliseringsarbete bedrivits. Härtill kommer att bolagets höjda produktion lett till ett ökat virkesbehov för företaget, något som borde ha haft en gynnsam inverkan på sysselsättningen i de norrbottniska skogarna. I samband med att jag berör ASSI vill jag också nämna, att samtliga de anställda som friställs genom nedläggningen av sågverket i Båtskärsnäs och vilka ej kan få arbete på annat sätt i Kalix-regionen kommer att erbjudas anställning vid någon av bolagets övriga industrier, i första hand vid Karlsborgs bruk. Även för NJA:s del sammanhänger ökningen av antalet anställda med att bolaget ökat sin produktion. Detta har skett bl.a. genom att produktionsprogrammet utvidgats med manufakturering av stål till varvsoch byggnadsindustrin m.m. Beträffande utvecklingen framöver kan man konstatera följande. För vattenfallsverkets del torde sysselsättningsmöjligheterna inom =<:länet även fortsättningsvis komma att präglas av den begränsade tillgången på ekonomiskt utbyggbar vattenkraft. LKAB, ASSI och NJA arbetar samtliga inom branscher, som för närvarande präglas av stegrade kostnader i förening med pressade priser och vissa avsättningssvårigheter. Det kommande världsmarknadsläget för dessa branscher inverkar helt naturligt på företagens produktionsoch sysselsättningsmöjligheter. Härtill kommer för ASSI:s del att en eventuell expansion av verksamheten i stor utsträckning blir beroende av den ansträngda virkessituationen i Norrbotten. Möjligheterna för företagen att uppnå en företagsekonomiskt motiverad ökning av sysselsättningen är således begränsade, i varje fall på kort sikt. Inom ramen för dessa möjligheter söker man dock på olika sätt vidmakthålla och öka verksamhetsvolymen. LKAB planerar en omfattande utbyggnad av anläggningarna i Svappavaara. Den är kostnadsberäknad till cirka 100 miljoner kronor. ASSI färdigställer inom kort en tjugoprocentig utvidgning av kraftpappersproduktionen i Lövholmen, Detta är exempel på sådana åtgärder som herr Andersson efterlyst. Vidare pågår ständigt undersökningar för att finna nya produkter och nya marknader för de statliga företagen. Avslutningsvis vill jag även framhålla vikten av att statens mera direkt arbetsmarknadspolitiska resurser byggts ut kraftigt under de senaste åren. Härigenom har de statliga företagens betydelse som instrument för att upprätthålla sysselsättningen minskat. En konsekvens av denna utveckling är den nu pågående avvecklingen av verksamheten vid Törefors AB. Omfattningen av de statliga lokaliseringspolitiska åtgärderna i Norrbotten framgår av att de sedan år 1963 bidragit till att investeringar för sammanlagt 230 miljoner kronor kunnat påbörjas. Vid full utbyggnad beräknas sysselsättningen vid de företag som erhållit stöd komma att öka med cirka 3 400 personer.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Wickman för det rätt utförliga svar jag fått. I den interpellation som statsrådet just har besvarat har jag anfört några synpunkter på sysselsättningsproblemen i Norrbotten. Trots en av statsmakterna hårt driven utflyttningspolitik tenderar arbetslösheten icke att minska i någon nämnvärd omfattning. Jag tog också upp länets siffror för december månad 1966 över antalet arbetslösa, de som placerats i beredskapsarbeten eller genomgick omskolning och utbildning därför att de inte kunde erhålla arbete. Antalet uppgick till 8 000 personer. Om det rådde en liknande situation i hela vårt land, skulle vi i december 1966 ha haft mer än 230 000 personer arbetslösa, i beredskapsarbeten eller under omskolning. I min interpellation har jag angivit att de statliga företagen LKAB, ASSI, NJA och statens vattenfallsverk under 1960-talet minskat antalet anställda med mer än 3 000 personer. Till detta anför herr statsrådet att han från dessa företag inhämtat att antalet anställda under 1960-talet minskat med 1 600 personer. Det statsrådet säger är säkert riktigt. I min interpellation angav jag även hur snabbt strukturomvandlingen minskar antalet anställda i jordbruket och i skogsbruket, också i Norrbotten, och hur dessa näringsgrenar snabbt förändras. Jag anförde beträffande skogsbruket att antalet anställda under tiden 1961—1965 hade minskat med nära 3 000 personer. Av detta antal svarar domänverket för mer än 19000 personer, står det i interpellationen. Enär jag i en sammanfattning i interpellationen av någon anledning inte nämnde domänverket, trots att jag räknat in den minskning som detta statliga företag svarade för, kan man fördenskull inte underlåta att räkna in även denna minskning inom domänverket när vi nu diskuterar dessa problem. Eftersom statsrådet Wickman från vissa statliga företag i Norrbotten har inhämtat uppgifter om antalet anställda, har jag gjort likadant beträffande domänverket. Det visar sig att domänverket i Norrbotten inom nedre distriktet från 1960 till 1966 har minskat antalet anställda från 1 300 till 600, alltså med 700 personer. Inom det övre distriktet har antalet anställda under samma tid minskats från 2 000 till 800, d. v. s. med 1200 personer. Sammanlagt blir detta 1 900 personer. När jag angav antalet till 3 000, skulle det alltså rätteligen ha varit 4 000 som dessa statliga företag minskat antalet anställda med. När statsrådet Wickman nu enligt uppgifter från ASSI och NJA kan pruta bort 900, måste jag kunna få lägga till de reella siffror som jag inhämtat från domänverket. Då kommer man fram till riktiga siffror — i den mån det nu går — när vi skall diskutera dessa frågor. Det antal som jag uppger håller alltså i alla fall. Det finns beräkningar och uppgifter som visar goda driftresultat hos vissa av de statliga företag som helt eller delvis är placerade i Norrbotten. De tre företagen LKAB, domänverket och statens vattenfallsverk uppnådde 1964 nettovinster på tillsammans 500 miljoner kronor. I år har det gått tio år sedan beslut fattades om att staten skulle överta LKAB. Det kostade 900 miljoner kronor att lösa in bolaget. Under de senaste tio åren, t.o.m. 1966, har LKAB enligt uppgifter i pressen levererat in 1 670 miljoner kronor i skatter och aktieutdelningar till den helt dominerande aktieägaren staten. Enligt statsrådets uppgift har en miljard investerats i de norrbottniska malmfälten. Men genom rationaliseringarna minskas antalet anställda i dessa statliga företag — det handlar om företag som ger goda vinster — och befolkningen i Norrbotten står givetvis undrande inför detta. Det finns en stark opinion för att man skall förnya och bygga ut den statliga företagsamheten inom länet. Statsrådet Wickman uttalar sig i interpellationssvaret på följande sätt: »Möjligheterna för företagen att uppnå en företagsekonomiskt motiverad ökning av sysselsättningen är således begränsade, i varje fall på kort sikt.» Detta svar finner många otillfredsställande. Det har i mer än tio år funnits förslag och krav att bygga ut den metallurgiska bas vi har i Norrbotten i form av LKAB och NJA mot vidareförädling i större omfattning. Maskinoch verkstadsindustrin har nämnts. Det rör sig om produkter som skulle ge bättre ekonomiskt utbyte och öka antalet anställda. Detta har statsmakterna uraktlåtit att göra, och detta, herr talman, anser jag vara en svaghet i regeringens politik som rullar upp frågan om var socialdemokratin står då det gäller att bereda verklig trygghet för de anställda i det svenska näringslivet. Statsrådet Wickman försökte gå förbi detta problem i sitt svar om den statliga företagsamhetens framtid i Norrbotten. Jag vill vidare citera ur statsrådets svar följande: »Avslutningsvis vill jag även framhålla vikten av att statens mera direkt arbetsmarknadspolitiska resurser byggts ut kraftigt under de senaste åren. Härigenom har de statliga företagens betydelse som instrument för att upprätthålla sysselsättningen minskat.» Betyder detta, herr statsråd, att förstatligandet och utbyggnaden av den statliga företagsamheten alltmer skall ersättas av arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet-som resebyrå åt den svenska privata företagsamheten? Statsrådet åberopar situationen i Törefors för en typ av ny ekonomisk politik när det gäller de statliga företagen. Enligt uppgifterna i propositionen 128 till årets riksdag om Töreforsbolagets likvidation har Töreforsbolagets verksamhet gått med en förlust av 20 000 kronor per anställd. Töreforsbolaget skulle fordra en särskild diskussion. Förspelet kring detta företags nedläggning är inte i alla stycken så lyckat att man kan åberopa det för en ny ekonomisk statlig företagspolitik. Jag anser att alla företag skall skötas rationellt och bra. Herr statsråd! Med anledning av er skrivning att arbets marknadspolitik skall ersätta statliga företag, exempelvis Töreforsbolaget, vill jag fråga: Gäller detta också NJA, och vad blir konsekvensen, om nuvarande ordning vid NJA leder till driftförluster på 10000 eller 20000 kronor per anställd? Kommer turen till nedläggning också till NJA? Ett svar är av allra största intresse. För mig och för många är det av värde att få veta vid vilka företag de 3400 personer som nämns i slutet av svaret kommer att få anställning med anledning av de hittills insatta lokaliseringspolitiska åtgärderna.
Herr talman! Herr Anderssons i Luleå senaste fråga var naturligtvis en retorisk fråga, men jag skall i alla fall svara på den. Det föreligger inga planer hos den regering jag tillhör att nedlägga Norrbottens järnverk, trots att företaget uppvisar betydande förluster per anställd. Emellertid är det självklart, herr Andersson, att om man skall driva statlig verksamhet i Norrbotten eller någon annanstans, måste målet vara att den företagsamheten skall bli självbärande. Jag tror inte att det är möjligt att upprätthålla moralen i de statliga företagen, om inte den målsättningen inpräntas. Jag är medveten om att det finns alldeles speciella och stora svårigheter att förverkliga dem i fallet Norrbottens järnverk. Jag kan emellertid försäkra herr Andersson att allt vad som är möjligt och rationellt skall göras för att uppnå detta mål. Herr Andersson skall inte tala ilia om den statliga arbetsmarknadspolitiken då det gäller Norrbotten, ty skall vi nå resultat i detta samhälle är vi tvungna att samarbeta. Skulle vi inte använda lokaliseringspolitiska medel för att få i gång företagsamhet i Norrbotten skulle utvecklingen gå mycket långsammare för Norrbottens befolkning hur duktiga statliga företagare vi än är, och totalt sett skulle det bli en mindre insats. Jag tror att slutresultatet av den statliga politiken under 1960-talet beträffande Norrbotten blir — jag vill inte säga så bra att vi skall vara helt nöjda, ty det finns en tendens hos politiker att säga att vad som skett varit det bästa — men sådant att det markerar en brytning av den tidigare så besvärliga utvecklingstrenden. Jag tror också att herr Andersson håller med om detta. För dagen kan jag inte utlova nya statliga företag i Norrbotten men kan försäkra herr Andersson, att i den politik som nu påbörjats kommer nya sysselsättningsmöjligheter i Norrbotten att vara ett av våra viktigaste mål då det gäller den statliga företagsamheten.

Herr talman! Jag vill tacka för det positiva beskedet om NJA, ty det är troligt att vissa krafter kommer att anse att även NJA eventuellt borde läggas ned om de nuvarande driftsvårigheterna blir alltför stora. De statliga företagen har spelat en mycket betydelsefull roll då det gäller sysselsättningen i Norrbotten. De har också spelat en mycket stor och betydelsefull roll såsom stimulans åt det privata och övriga näringslivet samt när det gällt att ge inkomster genom skatter till kommuner och landsting. En arbetsmarknadspolitik i form av utflyttning, omskolning, beredskapsarbete och lokalisering kan inte ersätta en djärvare satsning på förnyelse och utbyggnad av den statliga företagsamheten. De statliga företagens andel av produktionen behöver inte minskas, och de har för övrigt i vårt land en rätt liten del i den sammantagna produktionen. Det har uppstått mycket besvärande problem, som man måste vara klar över, när det gäller planeringen i kommunerna — bl.a. i malmkommunerna, i varje fall i Gällivare kommun. Antalet arbetslösa ökar kraftigt. Utgifterna för socialvården ökar ständigt, vilket samman hänger med minskningen av antalet anställda i LKAB. Detta måste på något sätt kompenseras. Lokaliseringspolitiken har inte hittills kunnat klara dessa uppgifter. Länsstyrelsen har skrivit till regeringen och framhållit hur allvarligt den ser på läget exempelvis i Gällivare kommun. Från 1964 till 1966 fördubblades arbetslösheten i tätorten.

Staten måste ha det avgörande ansvaret för näringslivets utbyggnad där uppe, eftersom staten äger de avgörande produktionsmedlen. I östra Norrbotten kommer liknande förhållanden att accentueras. Statsrådet tog upp Båtskärsnäs, och jag vill därför nämna att enligt uppgifter som jag fick häromdagen från anställda där har företagsnämnden informerats om att sågverket icke går med förlust. Sågverket är gammalt och har en gammal teknik, men man anser att den omständigheten inte utgör anledning att lägga ned verksamheten. Det negativa i statsrådets svar tycker jag är hans uttalande om att det inte nu görs några förberedelser för att skapa nya statliga företag i Norrbotten. Förslag härom har ju framförts så många gånger, och jag vill erinra om propositionen rörande den nya banken och hela det resonemang som statsrådet där för om ny teknik, nya produkter 0. s. v. som vi måste satsa på. Detta måste också gälla företag för den statliga metallurgiska industrin i Norrbotten.

Herr talman! I en interpellation, som inrikesministern överlämnat till mig för besvarande, har fru Ryding frågat dels om jag är uppmärksam på det försämrade sysselsättningsläget under senare år inom den svenska skoindustrin, deis vilka slutsatser som bör dragas för statsmakternas vidkommande angående åtgärder i syfte att uppnå gynnsammare villkor för denna industri. Vidare har i en interpellation, som överlämnats till mig av handelsministern, herr Andersson i Örebro frågat vilka åtgärder regeringen planerar för att lösa de akuta svårigheter som den svenska skoinr dustrin möter i en ny konkurrenssituation med utländsk industri. Jag är väl medveten om de problem som konkurrensen från andra länder ställer den svenska skoindustrin inför. Svårigheterna har fört med sig ett antal företagsnedläggningar inom branschen med åtföljande sysselsättningsminskning. Vad som sker inom branschen är en del av den strukturomvandlingsprocess som vårt näringsliv för närvarande genomgår. Beträffande regeringens syn på strukturomvandlingens innebörd och drivkrafter samt de åtgärder denna påkallar från statsmakternas sida ber jag att få hänvisa till Kungl. Maj:ts proposition nr 56 angående bildande av ett statligt kreditaktiebolag för finansiering av investeringar inom näringslivet. Från den svenska skoindustrins sida och även i herr Anderssons interpellation har importen från öststaterna nämnts som ett särskilt problem, eftersom utbudet därifrån i viss utsträckning skett till mycket låga priser. Jag vill framhålla, att importen från de flesta öststaterna och från vissa östasiatiska länder regleras av kontingentåtaganden i handelsavtal jämte licensgivning för skor. Härigenom har importen från dessa länder under senare år kommit att ligga på en förhållandevis låg nivå, 6 procent av vår samlade skoimport. De problem den svenska skoindustrin möter i importen ligger därför till alldeles övervägande del i konkurrensen från andra länder. Att söka möta konkurrensen med en protektionistisk politik, vilket ibland rekommenderats, är på längre sikt inte någon lösning av skoindustrins problem. En annan sak är att de synpunkter som framförs på skydd mot marknadsstörning i möjligaste mån beaktas inom ramen för den allmänna handelspolitiken. Det måste således i första hand ankomma på den svenska skoindustrin att själv lösa sina problem. Som fru Ryding påpekar saknas inte heller förutsättningar för att vidmakthålla och utveckla en konkurrenskraftig svensk kvalitetsindustri inom skobranschen. Utvecklingsmöjligheterna blir bl.a. beroende av om branschen lyckas med en marknadsanpassad produktutformning. Man kan här göra vissa jämförelser med textilindustrin, som haft och har liknande svårigheter men som nu kan uppvisa flera exempel på till synes lyckade anpassningsåtgärder. Mot den här redovisade bakgrunden anser jag att det för närvarande inte föreligger anledning för statsmakterna att vidta särskilda åtgärder som syftar till att stödja speciellt skoindustrin. Detta innebär dock på intet sätt att jag vill förringa de föreliggande sysselsättningsproblemen. Dessa problem bör emellertid i vanlig ordning lösas genom den aktiva arbetsmarknadspolitik som bedrivs.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Wickman för svaret på min interpellation. Skoindustrin hör ju inte till de större inhemska industrigrenarna, men den utveckling som pågått och pågår inger dock bekymmer. Jag vill därför beklaga att statsrådet Wickman i sitt svar kom mer fram till slutsatsen, att det för närvarande inte finns någon anledning för statsmakterna att vidta särskilda åtgärder som syftar till att stödja speciellt skoindustrin. Svaret på min interpellation är så till vida helt korrekt, men jag skulle dock helt kort vilja ta upp några av de andra frågor som jag berört i min interpellation. Jag anser nämligen att — och det har ju även statsrådet Wickman understrukit i sitt svar — det finns förutsättningar för att vidmakthålla och utveckla en konkurrenskraftig svensk kvalitetsindustri inom skobranschen. Utan att på något sätt vilja ställa mig på deras sida som vill bromsa upp den strukturella omvandlingen eller som vill möta konkurrensen med — som herr Wickman säger — en protektionistisk politik vill jag dock ställa följande frågor till statsrådet Wickman: 1. Anser inte statsrådet Wickman att man från statsmakternas sida kan göra någonting för att åtminstone indirekt förbättra skoindustrins läge? Hur ställer sig statsrådet Wickman exempelvis till tänkbara åtgärder på exportsidan? Man har ju kunnat konstatera en viss ljusning på exportsidan. Kan man inte påskynda eller underlätta denna utveckling? 2.

Det finns åldrar, där behovet av skor inte på något sätt tillgodosetts. En vettig sko som passar en barnfot mellan småbarnsåren och tonår är nästan omöjlig att hitta. Åldringsskor — samma problem. Skohandeln ger inte ens besked om vilka stövlar som enbart passar innebruk och vilka som duger till utebruk. Förvirringen är enorm. Och fotdefekter är snart svenska folkets speciella lilla nationalitetsmärke. Det finns utrymme för enorma insatser på skofältet i konsumentnyttans namn.» Till detta kommer att många av de utländska s.k. billiga skorna i affärerna inte alls är så mycket billigare än kvalitetsskorna för oss konsumenter. Där finns det tydligen mycket breda vinstmarginaler. Den saken skall jag dock inte närmare utveckla i detta sammanhang. Så till slut en annan sak. I sitt svar påpekar statsrådet Wickman att han på intet sätt vill förringa de föreliggande sysselsättningsproblemen men att de bör lösas i vanlig ordning genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det låter ju bra. Säkerligen är det också bra i många fall. En arbetare som fyllt 50 år och som hela sitt liv har arbetat inom skoindustrin kan givetvis tillgodogöra sig en omskolning. Men vilka möjligheter har han sedan att hävda sig i konkurrensen ute på marknaden och finna ett välavlönat annat jobb? Det blir säkert svårt för många skoarbetare, och de är med rätta oroade och bekymrade. Det är kanske där som den verkliga tragedin ligger.

Herr talman! Jag får tacka herr statsrådet Wickman för svaret på min interpellation. Den starkt stegrade skoimporten har otvivelaktigt gjort att den svenska skoindustrin kommit i ett mycket besvärligt läge. Sedan 1956 har vi haft en åttadubbling av skoimporten, som har pres sat vår skoindustri hårt. Under fjolåret uppgick den importen till mer än 7,5 miljoner par. Tidigare har importskorna inte inkräktat på marknadsutrymmet för de svenska skorna, som under en följd av år har tillverkats i något mer än 10 miljoner par med obetydliga variationer från det ena året till det andra. Konsumtionsutvecklingen har «varit gynnsam med en ständig stegring, men det ökade utrymmet har helt tagits i anspråk av importerade skor. Under fjolåret blev det en betydande inbrytning för de importerade skorna som medförde att den svenska skoproduktionen sjönk med hela 17 procent till 3,34 miljoner par. Man får gå 15 år tillbaka i tiden för att träffa på en så låg nivå. Importskorna utgör nu 90 procent av hela den svenska läderskoproduktionen. För fem år sedan utgjorde de 45 procent av denna produktion, och för tio år sedan mindre än en tiondel. Denna utveckling, som kraftigt accentuerats under de två senaste åren, gör att man onekligen kan tala om en kris för den svenska skoindustrin. Krympningen av antalet medlemsföretag i skofabrikantföreningen — 1959 hade man 75 medlemsföretag med 6 000 anställda och i dag har man ett 60-tal medlemmar med 4 500 anställda — ger belägg för detta påstående. De företag som har gått ur föreningen har alla tvingats upphöra med sin verksamhet efter att i många fall ha råkat i obestånd. Hittills har man med fog kunnat säga att de företag som fått lägga ned sin verksamhet har varit mindre motståndskraftiga. Men nu har läget blivit så allvarligt att även gamla, välkända och välkonsoliderade företag med goda personella och ekonomiska resurser tvingats avveckla sin rörelse. Man måste räkna med att krympningsprocessen kommer att fortsätta med alla de konsekvenser detta innebär i form av värdeförstöring, arbetsmarknadsproblem etc. Följdverkningar för garveriindustrin har re dan gjort sig kännbara; denna måste även i fortsättningen räkna med en negativ utveckling. Nu säger statsrådet i sitt svar, att de problem som den svenska skoindustrin möter i importen till alldeles övervägande del ligger i konkurrensen från andra länder, och det är alldeles riktigt. Men jag har den uppfattningen att importskornas framgång i vårt land inte kan förklaras med att den svenska skoindustrin i fråga om effektivitet skulle vara underlägsen den utländska. De svenska skofabrikanterna torde väl hävda sig i jämförelse med skofabrikanterna i andra europeiska länder i fråga om teknisk utrustning och personella kvalifikationer. Produktiviteten torde efter europeiska förhållanden kunna betecknas som god. Företagsstrukturen är i stort sett densamma som i övriga europeiska länder, innebärande att vi jämsides med stora och medelstora företag har ett relativt stort antal småföretag. Förklaringen till den utveckling som har ägt rum måste därför sökas på annat håll. Den finns på kostnadssidan.

Nu har vi här i Sverige i förhållande till bl.a. våra grannländer en mycket låg tull på skor. Vi har en 14-procentig tull mot att Norge har en 30-procentig tull. I Danmark har man en 25-procentig tull. Inom hela EEC-området är det en 20 procentig tull. Vi har inte som exempelvis Norge sökt skydda oss med hjälp av särskilda tillverkningsbestämmelser som inte är förenliga med modern produktionsteknik. Vi har inte heller försökt att föra fram några protektionis tiska synpunkter. Vi har varit frihandelsvänliga i vår politik, och vi är väl alla överens om att så långt som möjligt vara det. Våra grannländer, framför allt Norge, försöker emellertid att på olika sätt få till stånd en begränsning av importen av utländska skor. Från svensk sida har vi lyckats rätt hyggligt när det gäller att sälja till Norge. Men man genomför nu i Norge i strid med EFTA konventionens bestämmelser ett nytt försök att ensidigt gynna den egna produktionen. Skofabrikantföreningen i Norge genomför gemensamhetsbonus om 1—4,5 procent för alla norska skor som köps efter den 1 juli för att på det sättet försöka möta importen. Självfallet är de synpunkter som statsrådet framför beträffande importen från öststaterna i och för sig riktiga. Men 6 procent är trots allt en relativt stor andel av vår import. Den skoimport som förekommit från öststaterna har legat i ett sådant prisläge, att man ofta kunnat tala om rena dumpingmetoderna. Statsrådet framhåller också i sitt svar följande: »En annan sak är att de synpunkter som framförs på skydd mot marknadsstörning i möjligaste mån beaktas inom ramen för den allmänna handelspolitiken.» Jag kan väl därför förvänta mig, att statsmakterna i detta avseende vidtager sådana åtgärder att skor inte kommer att införas till dumpingpriser. Det är emellertid uppenbart att vi på detta område kommit i ett besvärligt läge. Man skulle även från regeringshåll kunna medverka till att få till stånd en förbättring av vår export. Danskarna har ju på ett utomordentligt sätt lyckats med sin export. Staten har där ställt medel till förfogande för deltagande vid olika skomässor i utlandet. Den engelska skoindustrin åtnjuter samma förmån. Jag vill därför till sist fråga herr statsrådet, om han är beredd att medverka till att den svenska skoindustrin får liknande möjligheter att ställa ut skor i utlandet?

Herr talman! Det vore i och för sig frestande att med utgångspunkt från skoindustrins problem ta upp en allmän diskussion om statens politik inför den pågående strukturomvandlingen. Nu kommer vi att få tillfälle att diskutera detta utförligt på torsdag i nästa vecka, så jag skall avstå därifrån. Jag vill dock säga följande i den frågan. Jag finner vissa av de åtgärder som nämnts här självklara. Herr Andersson i Örebro kan vara helt övertygad om att den svenska regeringen — närmast handelsministern i detta fall — kommer att intervenera med tillgänglig kraft för att när nu tullen har avvecklats få bort denna norska form av importskydd. Likaså står de exportfrämjande åtgärder som gäller allmänt för den svenska industrin självfallet också till skoindustrins förfogande. Detsamma gäller konsumentupplysningen. Jag tycker dock att den tendens som sken igenom när fru Ryding tog upp konsumentupplysningen var litet oroande för dem som är intresserade av en konkurrenskraftig svensk skoindustri. Det kan inte vara statens uppgift att dirigera konsumentupplysningen för att på så vis förbättra den svenska industrins avsättningsmöjligheter. Det borde rimligtvis vara ett naturligt initiativ från industrin själv att kommersiellt utnyttja detta medel i kampen om marknaderna. Jag tror att det generellt gäller om den svenska skoindustrin att dess grundproblem ligger i det höga löneläget, som i en arbetsintensiv industri skapar svårigheter i ett land som Sverige. Det räcker därför inte att den svenska skoindustrin är lika produktiv som konkurrentindustrierna utomlands, utan den måste, om den skall överleva, vara produktivare än sina konkurrenter. Och vi vet att det finns företag som är det inom den svenska skoindustrin — det går att konkurrera framgångsrikt med svenskproducerade skor. Men jag är också övertygad om att många företag inte är kompetenta att konkurrera på detta sätt. Det kan inte rimligen vara statens uppgift att ta ägarna till dessa företag i örat och säga, att nu får ni rycka upp er. Processen bör i varje fall starta med initiativ från företagen själva.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för de positiva synpunkter han framförde med anledning av mitt inlägg vad gäller den norska skofabrikantföreningens tillämpning av speciella rabatter. Men om regeringen skall vidtaga åtgärder härvidlag bör lämpligen också de tillverkningsbestämmelser, som norrmännen har för läderskor, beaktas. Det är angeläget att bestämmelserna blir desamma som gäller för Europa i Övrigt, så att skorna kan tillverkas enligt moderna principer. Man får inte, bara för att ensidigt gynna den egna industrin, ha sådana bestämmelser att svenska företag över huvud taget inte kan exportera till Norge, därför att det blir för små serier. Samtidigt är jag naturligtvis tacksam för om statsmakterna kan medverka till att skoindustrin får ett starkare stöd, så att den kan delta i utländska mässor.